Fru talman! Det ingår i riksdagsarbetets villkor att oenighet i små frågor tilldrar sig stor uppmärksamhet medan enighet i stora frågor tilldrar sig mycket liten uppmärksamhet. Vi skall nu diskutera svensk säkerhetspolitik -- en fråga som är av den allra största vikt. Vi har framför oss ett betänkande som är helt enigt. Jag tycker att det är utomordentligt tillfredsställande att det finns en så stark samsyn i riksdagen om grundvalarna för vår säkerhetspolitik. I detta betänkande bekräftar vi tidigare ställningstaganden vad gäller Sveriges alliansfrihet och Sveriges aktiva deltagande i FN och i dess fredsbevarande operationer. Vi bekräftar också att Sverige aktivt skall delta i arbetet med att söka konstruera en alleuropeisk säkerhetsordning. En sådan finns inte, men det finns byggstenar. En ny byggsten i en sådan säkerhetsordning är det som kallas Partnerskap för fred och är ett initiativ från NATO. Det här initiativet är viktigt för de många central och östeuropeiska stater som egentligen gärna skulle vilja vara medlemmar i NATO, men som på grund av NATO:s egen restriktiva hållning till utvidgning inte kan bli det. Partnerskap för fred är en flexibel samarbetsform som öppnar möjligheter för samverkan kring olika konkreta uppgifter. Utskottet konstaterar att denna samarbetsform också kan vara mycket ändamålsenlig för Sveriges del.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

Fru talman! När man diskuterar internationella frågor kan det vara bra att påminna om grunden till varför vi strävar efter att söka lösa problemen i gemenskap med andra länder. Den grundläggande etiken i alla sammanhang är och måste vara att människan skall vara fri och självbestämmande och tillmätas ett stort personligt ansvar. Det innefattar bl.a. en stor respekt för andra människors integritet och frihet oavsett nationalitet, religion och annat som kan skilja oss åt. Denna tanke har exempelvis varit vägledande för FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Denna tanke måste dock lämna konventionernas värld och bli ett naturligt inslag i den dagliga internationella samvaron. I dag präglas den internationella arenan alldeles för mycket av maktbalans, kalkylerande av risker och tillvaratagande av nationella intressen. Man går genom eld, både bokstavligt och bildligt, för att vinna makt och ära. Vissa nationer tycks också använda FN för att ensidigt främja det enskilda nationella intresset i stället för det allmänna goda. Fru talman! Jag skulle kunna exemplifiera det här. Men jag vill inte göra det. Vi kristdemokrater har uppfattningen att det säkerhetspolitiska arbetet måste vidgas och fördjupas. Det skall inte bara omfatta frånvaro av krig och konflikter. Man måste också säkra freden i ett perspektiv av rättvisa, frihet, solidaritet och med ett aktivt stöd för demokrati och rättssamhället. Fru talman! Säkerhetspolitiken står inför stora utmaningar. Som exempel kan nämnas den globala befolkningsökningen. På 30 år kommer befolkningen att öka från cirka fem miljarder till cirka åtta miljarder människor. En annan utmaning är de ökande välfärdsklyftor som riskerar att skapa flyktingvågor från både syd och öst mot Vi kristdemokrater anser att det framtida säkerhetspolitiska arbetet bör utvecklas enligt följande modell: 1. Sverige skall delta i det säkerhetspolitiska arbetet tillsammans med de övriga västeuropeiska länderna, med målsättningen att Sverige aktivt skall bidra till enhet, stabilitet och säkerhet såväl inom som utom Europa. 2. Sverige skall aktivt arbeta för att de nordiska ländernas säkerhetspolitik kan utgöra en integrerad enhet i den europeiska. 3. Sverige skall stärka sin roll i det internationella fredsarbetet genom både de regionala och de globala organisationerna, dvs. EU, PFP, FN, Denna inriktning på det säkerhetspolitiska arbetet underlättas starkt av ett medlemskap i EU och är således ett starkt skäl för medlemskap i de europeiska gemenskaperna. Vid ett medlemskap i EU ingår vi i ett nära samarbete på det ekonomiska och politiska området. Ett naturligt steg är då att vi bejakar vår europeiska identitet även på det säkerhetspolitiska området och engagerar oss helt i den europeiska arkitekturen för fred och stabilitet. Det är dock angeläget att Sverige förbehåller sig rätten att självständigt fatta beslut om huruvida vi skall delta i militära operationer vid en konfliktsituation. Genom Maastrichtprocessen kommer varje medlemsland i EU att i olika grad ingå i det säkerhetspolitiska arbetet. Men eftersom den omfattande säkerhetspolitiska dagordningen i dag mest består av icke-försvarspolitiska frågor är beröringspunkterna många. EU har exempelvis beslutat att avsätta medel för att upprusta kärnkraftverk i Ukraina. Det anser jag är en viktig freds och säkerhetsinsats. Partnership for peace, PFP, erbjuder formella försvarspolitiska avtal mellan NATO och länder i Europa som icke är anslutna till NATO. Det innebär bl.a. deltagande med NATO i militärövningar och gemensamma förberedelser för fredsbevarande operationer. PFP ger även möjligheter till säkerhetspolitiska konsultationer mellan de länder som ingår i PFP. I sin utformning ger PFP möjligheter till förtroendeskapande åtgärder av många olika slag. Det är bra, eftersom det kan bidra till att reducera spänningar och reda ut missförstånd. PFP skrivs därför in i historien och den euroepeiska strukturen som enbetydelsefull del i Europas gemensamma säkerhet. Fru talman! Länderna i det forna Jugoslavien visar oss att redskapen som behövs för att klara av Europas säkerhet inte bara kan bestå av förtroendeskapande åtgärder. För att lösa problemen med såväl Europas gemensamma säkerhet som akuta fall av olika slag krävs nya mekanismer och tätare samarbete mellan tre parter -- USA, EU och Ryssland. Ryssland måste ingå i detta samarbete och accepteras fullt ut. Ryssland förlorade det kalla kriget när kommunismen visade sig vara bankrutt. Vi måste hjälpa Ryssland att skaka av sig denna känsla. En förödmjukelse kan skapa revanschlust och få oanade konsekvenser, vilket historien har visat vid många olika tillfällen. I stället måste man i Ryssland få uppleva att man tillhör det europeiska huset. PFP kan vara ett steg i denna riktning, dvs. en utsträckt och öppen hand från väst. Fru talman! En nordisk samverkan kan inte ersätta ett europeiskt samarbete men kan vara en vital del av detta samarbete. Norden är en del av Europa. Ett europeiskt samarbete måste klara av tre saker. För det första: En långsiktig uppbyggnad av Östeuropa. För att klara av denna uppgift är EU en absolut nödvändighet, både i form av stabilitetsfaktor och som aktiv part. I andra hand, eller dessutom, är vissa FN-organ som IMF och Världsbanken också värdefulla i sammanhanget. För det andra: En tillräckligt stark avspänningsoch avskräckningspolitik som avråder och avskräcker Europas totalitära krafter att ta makten och använda den i expansionistiska syften. Organisationer som kan vara med och lösa den uppgiften är ESK, FN men också PFP. För det tredje: En effektiv hantering av de akuta säkerhetspolitiska hoten. Regionala konflikter som har inslag av inbördeskrig kommer att bli en del av vår framtid om vi inte har mod att skapa mekanismer som effektivt kan få stopp på dem. Vår oförmåga att hantera situationen i Bosnien är besvärande. Det lidande som förmedlas via våra medier och anda vittnen är vidrigt. Men detta kommer inte att bli någon engångsföreteelse om vi i Europa inte ger oss förmågan att agera kraftfullt. Om tyranniet kunde bekämpas i Kuwait kan det också bekämpas i Bosnien.

Fru talman! Det betänkande vi debatterar i dag handlar om säkerhetspolitik. Vanligtvis menas då politik om den militära säkerheten, dvs. om vilken politik Sverige skall föra för att skydda sina gränser mot yttre militära hot. Sällan diskuteras andra lika viktiga aspekter av säkerheten, dvs. mänskliga rättigheter, ekonomiska, sociala, humanitära och ekologiska aspekter av säkerheten. En modern säkerhetspolitik måste utformas med beaktande av alla dessa säkerhetsaspekterna. Säkerhetspolitiken måste också utformas med utgångspunkt i det faktum att världens nationer blir alltmer ömsesidigt beroende av varandra. Det finns två exempel: Vad bosnienserbernas ledare Karadzic beslutar att hans trupper skall göra och inte göra, påverkar varje kommun i Sverige som tar emot bosniska flyktingar. Vad kommunledningarna i Sveriges alla kommuner beslutar i flyktingfrågan, påverkar ödet för mängder av flyende människor från Bosnien. Säkerhet kan helt enkelt inte längre byggas av stater ensamma. Säkerhet kan bara byggas gemensamt. Säkerhet för en nation kräver säkerhet för alla nationer. Fru talman! Det organ vi i dag har för skapande av kollektiv säkerhet är FN. Vänsterpartiet har i en motion som väcktes under allmänna motionstiden, U616, velat framhålla vikten av att FN vitaliseras så att det blir det organ som en global säkerhetsordning kan grundas på. Motionen har i det stora hela fått en välvillig behandling i utrikesutskottets betänkande. Det hälsar vi med glädje. Vi betonar speciellt i motionen vikten av världsomfattande legitimitet, förtroende, för FN. Det har inte FN i dag. Insatserna i Bosnien, Somalia och nu senast Rwanda har knappast bidragit till att stärka förtroendet. En första förutsättning för att människorna i alla stater skall känna förtroende för FN är att FN:s agerande speglar viljan hos majoriteten av jordens befolkning, inte som det nu är fem regeringars vilja, dvs. de fem regeringar som har permanenta platser i säkerhetsrådet. FN:s grundläggande struktur måste helt enkelt förändras radikalt. Det gäller sådant som finansieringssystemet, förhållanden mellan fackorganen och FN:s centrala organ, förhållandet mellan generalförsamlingen och säkerhetsrådet, men kanske främst vetorätten och säkerhetsrådets sammansättning. Vänsterpartiet har lagt fram en rad konkreta förslag till FN-reformer i motionen. Här vill jag endast uppehålla mig något vid det som rör en förändring av säkerhetsrådet. De fem permanenta medlemmarnas vetorätt är en rest av en förgången tid och ett grundläggande missförhållande i FN:s beslutsstruktur. Att behålla vetorätten för segrarmakterna från andra världskriget, plus Kina, är att på konstgjord väg cementera ett maktförhållande i världspolitiken som inte motsvaras av den reella maktfördelningen och som dessutom omöjliggör ett ökat förtroende för FN bland tredje världens stater. Något som visar det orimliga i att bibehålla vetorätten är det faktum att den omöjliggör för FN att över huvud taget överväga sanktioner mot stater som hotar internationell fred och säkerhet. Dessa stater kan ju samtidigt stå på god fot med någon av de fem vetostaterna. Tror någon i denna kammare på möjligheten att införa sanktioner mot t.ex. Israel i händelse av att Israel genomför en ny invasion av Libanon eller mot NATO-landet Turkiet i händelse av ytterligare militärt våld mot kurderna? Det finns ett ännu tydligare men på grund av den rådande ordningen fullständigt orimligt exempel: Tror någon på möjligheten av sanktioner mot Ryssland i händelse av att Ryssland genomför en invasion av något land som enligt ryskt språkbruk ligger i ''det nära utlandet''? Vetot från i de första två fallen USA och i det sista fallet Ryssland självt skulle givetvis sätta effektivt stopp för FN att agera i samtliga dessa tänkta exempel. Nej. Det är dags för alla länder som i de flesta utrikespolitiska sammanhang för fram vikten av demokrati, inklusive Sverige, att också göra det i det här sammanhanget. En beslutsordning med vetorätt för fem av 184 medlemmar ligger fjärran från demokrati. Den försämrar också effektiviten, vilket de exempel jag nämnde tydligt visar. Sveriges officiella hållning i frågan är att antalet länder med vetorätt inte skall utökas. Utskottet ställer sig bakom den linjen. Det är en hållning som enligt mitt parti pekar åt rätt håll -- men inte mer. Det bästa vore, självfallet, att Sverige arbetar för att avskaffa vetot och för den förändring av säkerhetsrådets sammansättning som vi föreslår i vår motion. Jag skall inte närmare gå in på de förslagen just nu. Fru talman! Sverige har tack vare sin neutralitetspolitik och sin alliansfrihet blivit en av de allra aktivaste FN-staterna vad gäller fredsbevarande verksamhet. Det bör Sverige fortsätta att vara även i framtiden. En förutsättning för att Sverige även i fortsättningen skall ses som en stat som FN kan lita på och en stat som FN gärna anlitar för fredsbevarande och fredsförebyggande insatser är att alliansfriheten består. Ett medlemskap i EU kommer av omvärlden att betraktas som att Sverige har övergett alliansfriheten. Ett medlemskap kommer också att sätta ett hårt tryck på Sverige att ingå i VEU och därmed faktiskt att överge alliansfriheten. En andra förutsättning för att Sverige skall kunna fortsätta att vara en aktiv deltagare i FN:s fredsarbete är att vi upprättar en stående FN-styrka inom ramen för värnpliktsförsvaret. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit detta i vår FN-motion. Vi anser att det ökade trycket på FN att snabbt ingripa i konflikter gör det nödvändigt att ha stående FN-styrkor i de stater som har resurser att ställa upp. Utskottet behandlar i det här betänkandet inte de förslag till svenska permanenta FN-förband som föreligger. Det behandlar dock ett flertal förslag till en stående multinationell FN-styrka. I det sammanhanget påpekar utskottet att de svenska militära myndigheterna har börjat utreda frågan om en stående beredskapsstyrka för FN-bruk. Vänsterpartiet välkomnar den utredningen, och vi hoppas givetvis att den kommer till slutsatser som överensstämmer med eller ligger nära vår uppfattning i den här frågan. Fru talman! Som ett led i utvecklingen mot snabbare och effektivare fredsförebyggande och fredsbevarande operationer i FN:s, men också i ESK:s, regi ingår ett ökat samarbete mellan de deltagande staterna inom denna verksamhet. Bristen på samarbete och de konsekvenser som det kan få ser vi dagligen exempel på i nyhetsrapporteringen från Bosnien. NATO:s inbjudan till övriga Europa till ett Partnerskap för fred, PFF, är ett konkret försök att skapa ett samarbete som skall underlätta FN och ESK operationer. Detta är oerhört viktigt, och därför ställer sig Vänsterpartiet -- kanske till mångas förvåning -- bakom ett svenskt deltagande i PFF. Jag vill dock ta tillfället i akt och påpeka att ett deltagande inte bör ske under vilka villkor som helst. Utvecklas PFF mot ett utvidgat NATO genom att de centraleuropeiska staterna blir NATO-medlemmar hotar en ökad spänning i Europa. Ryssland kommer med största sannolikhet inte att acceptera detta, och en ny öst--väst-konflikt kan då stå för dörren. Vid en sådan utveckling bör Jag och hela Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse på att utskottet har beaktat den ståndpunkten. Fru talman! Slutligen vill jag betona vårt krav på att kostnaderna för insatserna inom PFF bör belasta försvarsanslaget och inte utrikesanslaget. Precis som våra försvarsansträngningar här hemma handlar insatserna inom PFF om att stärka den svenska säkerheten. Skillnaden är bara att i PFF handlar det om att skapa denna säkerhet tillsammans med andra. Deltagandet i PFF är därför en viktig del av den totala svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Följaktligen bör en del av försvarsbudgeten avsättas för PFF-insatser -- logiken bjuder också detta. Jag hoppas att den regering vi har i höst inser detta när den utarbetar sin budgetproposition.

Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på utrikesutskottets ordförandes inlägg och till övriga ledamöter i utrikesutskottet. Det är glädjande att bred enighet råder om svensk anslutning till NATO:s initiativ om ett partnerskap för fred. Det är en styrka att samtliga patier står bakom den intressanta utveckling av vår säkerhetspolitik som deltagandet i PFF innebär. Regeringen har i sin skrivelse till riksdagen utförligt redovisat grunderna för sitt ställningstagande. Utrikesutskottet har utvecklat några överväganden som därutöver kan göras. Den gemensamma utgångspunkten är Sveriges intresse och beredskap att medverka till en gemensam europeisk säkerhetsordning och därigenom stärka respekten för FN:s och ESK:s principer. Sverige delar självfallet de grundläggande värden som PFF ger uttryck för: skyddet och främjandet av grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, skyddet av frihet och rättvisa samt fred genom demokrati. Jag vill här särskilt framhålla PFF:s vikt och intresse i två avseenden. Det gäller dels frågan om hur de säkerhetsklyftor som det kalla kriget har lämnat efter sig skall övervinnas, dels är det fråga om att effektivisera det konkreta arbetet för fred och stabilitet i akuta kriser och krig i Europa. Det är ett slags arbete som närmare 1 300 svenska män och kvinnor just nu deltar i under betydande faror i det forna Jugoslavien. Låt mig börja på den alleuropeiska nivån. Det är väl känt att länderna i Central och Östeuropa uppfattar sig sakna säkerhetspolitisk förankring. De upplever en brist på säkerhet, och de har därför vänt sig till NATO för att få bli medlemmar och på så sätt vinna den säkerhet som de eftersträvar. NATO har emellertid gjort klart att två begränsningar gäller när man söker svara på önskemålen österifrån om att NATO skall förmedla den reservoar av stabilitet som organisationen representerar. Den ena begränsningen är att man inte är beredd att ta in nya medlemmar som inte är säkerhetspolitiskt förberedda. Det kan gälla öppenhet och demokrati i försvaret men också ogrundade föreställningar om vad alliansmedlemskap kräver och kostar. Den andra begränsningen är att NATO inte vill åstadkomma nya fördjupade skiljelinjer, i första hand i förhållande till Ryssland, genom en avgränsad utvidgning. Det naturliga svaret på dessa hänsyn blev PFF, som ger en möjlighet för de länder som så eftersträvar att genom egna ansträngningar och träning i att samverka så småningom komma i fråga för ett framtida medlemskap. Samtidigt betonas PFF:s inriktning på att utveckla förmågan att samarbeta i fråga om fredsbevarande operationer. Det är ett sådant samarbete som kommer att krävas om Europa skall kunna möta eventuella nya hot mot kontinentens stabilitet. Att sådana fredsbevarande operationer skall genomföras under FN:s eller ESK:s mandat är en självklarhet. Det är just den framåtblickande orienteringen och inriktningen att utveckla en förmåga att gemensamt möta nya utmaningar som gör PFF så intressant. Det nordatlantiska samarbetsrådet NACC har i första hand varit ett forum för de forna paktmotståndarna att i seminariers eller konferensers form lära känna varandra. PFF är däremot ett instrument som ger de deltagande staterna möjlighet att samordna, förbereda och öva sina styrkor för insatser i fredsbevarande verksamhet. Genom sin inriktning på konkret samverkan kan alltså PFF bli en viktig komponent i byggandet av en ny europeisk säkerhetsordning. Vi inser nog i dag alla att denna uppgift kommer att ta längre tid än vad många trodde när ESK:s Det är viktigt att Sverige från början är med i detta avseende. Vi deltar med bibehållen militär alliansfrihet. Vi gör inga åtaganden som strider mot den säkerhetspolitik som riksdagen har lagt fast. PFF är inte en allians med förpliktande inslag, utan det är en säkerhets och förtroendeskapande process. Samverkan medför inte några försvarsförpliktelser. Det militära samarbete som kan komma i fråga är inte generellt till sin natur, utan det bestäms i varje enskilt fall genom bilaterala överenskommelser mellan Sverige och NATO om ett partnerskapsprogram. Vi avgör alltså själva gränserna för vår medverkan. Jag delar utrikesutskottets uppfattning att om PFF processens karaktär förändras i riktning mot nya eller förändrade blockbildningar kan detta beaktas vid de återkommande tillfällen då det blir aktuellt att förnya partnerskapsprogrammet. Jag vill också säga något kort om det andra viktiga sätt på vilket Sverige berörs av PFF. Det gäller Sveriges intressen som aktiv deltagare i olika fredsbevarande operationer. Jag behöver inte här gå in i detalj på våra insatser i Bosnien. Ett stort antal svenska män och kvinnor har gjort, och gör, beundransvärda insatser. De utsätter sig även för betydande faror. De samverkar i komplicerade situationer med styrkor från NATO-länder. FN har beslutat att anlita NATO-resurser för ledning av vissa insatser i Bosnien. Också de svenska trupperna är direkt beroende av dessa. När svenska herculesplan flyger in humanitärt bistånd till Sarajevo vägleds de av NATO:s ledningsorganisation. När svenska soldater utsätts för beskjutning är det NATO:s flyg som kan kallas till hjälp. Det är en självklarhet att svenska deltagare i operationerna på platsen har mycket att vinna, både vad gäller egen säkerhet och insatsernas effektivitet, om samverkan med NATO-ländernas fredsbevarande styrkor kan övas i god tid och bli en del av den svenska kompetensen på området. Samtidigt har vi själva mycket att bidra med och lära ut, inte bara till de central och västeuropeiska länderna utan också till en del NATO-länder. PFF erbjuder den naturliga ramen härför. I syfte att möjliggöra svenskt deltagande i utbildning och övrig verksamhet har regeringen förelagt riksdagen en särskild proposition om utbildning för fredsbevarande verksamhet, vilken för närvarande behandlas av försvarsutskottet. Men vid sidan av utbildning och träning finns det också ett annat och viktigt skäl till svensk medverkan i PFF. Det gäller våra möjligheter att få insyn och inflytande i en pågående operation. Jag tror inte att det är någon hemlighet att det ibland anses vara för svårt att göra svenska intressen gällande i den komplicerade planeringen av insatserna i Bosnien. Till en del är detta naturligt med hänsyn till det stora antalet aktörer och den snabba och ofta motsägelsefyllda utvecklingen. Men det har också berott på att åtskillig planering ägt rum inom NATO på FN:s uppdrag. Där har vi inte kunnat vara med. Samtidigt hör vi till de länder som sammanlagt har bidragit mest till olika slags insatser. Därmed berörs vi direkt av de beslut som fattas. Vi har allt oftare haft anledning att konstatera att allianstillhörighet inte längre är en relevant distinktion beträffande möjligheten att bidra till och möta nya hot mot stabiliteten i Europa. På motsvarande sätt borde allianstillhörighet inte vara det relevanta kriteriet för insyn och inflytande i gemensamma operationer under FN-mandat. Här borde enbart engagemangets storlek och det faktum att riskerna delas lika avgöra. Utgångspunkten är naturligtvis att FN eller ESK också i framtiden fattar de grundläggande besluten om eventuella framtida militära insatser för europeisk säkerhet. Mandatet för en fredsbevarande operation måste även fortsättningsvis komma därifrån. Men viktiga planeringsbeslut kan alltså komma att fattas i NATO och VEU. För Sveriges del kan PFF därför få stor betydelse också genom möjligheten till insyn och delaktighet i planeringen av enskilda fredsbevarande operationer på ett tidigt stadium. Fru talman! PFF-initiativet har mött ett brett gensvar. Hittills har 14 länder anslutit sig, däribland samtliga sex central och östeuropeiska länder, vilka förhandlat om associationsavtal med EU, liksom även de tre baltiska staterna. Av särskilt intresse för vår del är att Finland redan har fattat beslut om deltagande. Vi undersöker nu möjligheterna att inom en nära framtid tillsammans med Finland underteckna PFF:s ramdokument i Också Ryssland har förklarat sin avsikt att underteckna ramdokumentet. För närvarande pågår bl.a. i det ryska parlamentet en debatt om en rysk anslutning till PFF, kanske i mindre omfattning frågan om Ryssland bör delta eller inte men mer i vilka former detta bör ske. Det gäller inte minst hur Ryssland skall markera sina strävan att ha en särskild relation till NATO vid sidan av den som PFF erbjuder. Det är självfallet mycket önskvärt med en rysk medverkan i PFF. Jag har själv för utrikesminister Kozyrev nyligen understrukit värdet av att Ryssland snabbt ansluter sig till PFF. Fru talman! Låt mig avslutningsvis konstatera att PFF-initiativet söker tillgodose en rad olika önskemål och intressen samtidigt. Det är ett elegant och konstruktivt svar på dessa krav. På nuvarande stadium är det ett logiskt steg i byggandet av ett europeiskt säkerhetssamarbete. Det tillgodoser också viktiga svenska intressen. Regeringen har därför all anledning att vara tillfredsställd när Sverige kan ansluta sig till detta samarbete under full partipolitisk enighet.
Fru talman! Utrikeministerns anförande kräver något av en kommentar. I betänkandet framhålls hur viktigt det är att på ett tidigt stadium gå in i PFF-samarbetet. Därom är vi överens. Det ger möjlighet att kraftfullt påverka utvecklingen etc. Men det kräver att vi från Sverige möts med respekt. Respekt kan vi få om vi visar den kompetens som vi har och som vi kan utveckla för detta samarbete på viktiga områden. Det handlar alltså om utbildning, inte bara på militär sida utan också på civil sida, vill jag understryka. Det handlar om forsknings och utbildningsinsatser när det gäller hot och riskanalys. Vidare handlar det om ansvar från politiker att levandegöra och fördjupa den säkerhetspolitiska debatten och analysen. Det är med viss oro som jag ser på den svenska FoU-verksamheten på de nämnda områdena, som jag tycker kännetecknas av en viss tröghet när det gäller samordningsmöjligheter och undvikande av överlappningsverksamhet. Det kännetecknas också av en viss tröghet i den politiska beslutsprocessen när det gäller att främja uppbyggandet av kompetens inom alla de säkerhetspolitiska områden som jag berörde i inledningen av mitt anförande. Kan vi förvänta oss att regeringen presenterar ett samlat förslag avseende den mer civila delen av utbildningsverksamheten som har till syfte att stärka vår kompetens och vår förmåga till agerande inom viktiga säkerhetspolitiska områden?
Fru talman! Jag lyssnade med intresse på Björn Samuelsons huvudanförande och konstaterade att jag helt delar hans uppfattning och analys när det gäller vikten av att ha ett vidgat säkerhetsbegrepp i den värld som vi nu lever i. Någonting som jag själv i många anföranden försöker att peka på är vikten av det vidgade säkerhetsbegreppet. Inte minst inom vårt närområde, där vi använder begrepp som de s.k. lågnivåhoten, märker vi hur viktigt det är att vi ser på säkerhetsbegreppet på detta sätt. Nu förstår jag också att Björn Samuelson i sin fråga till mig efterlyser större satsningar på säkerhetspolitisk forskning som avspeglar detta vidgade säkerhetsbegrepp. Det tycker också jag är riktigt och bra. Regeringen har ju kommit med vissa förslag, bl.a. vad gäller att förstärka Utrikespolitiska institutets möjligheter att stimulera forskningsinsatser hos unga forskare. Detta är en väg som jag tycker att vi skall gå vidare på. Det är viktigt att just detta vidgade säkerhetsbegrepp också avspeglas i vår säkerhetspolitiska forskning.
Fru talman! Men jag efterlyser också ett samlat grepp. I PFF-samarbetet finns en mycket viktig punkt som handlar om öppenhet. Vi från Vänsterpartiet har lagt fram förslag i riksdagen om att man nu borde se över den sektorsforskning som bedrivs inom den militära sektorn och inom den öppna högskolesektorn. Jag är övertygad om att det här sker en överlappningsverksamhet. Vi i Sverige brister kanske inte bara i kvalitet utan också i effektivitet. Det är viktigt att vi i dessa sammanhang använder varje krona på ett vettigt sätt och att vi ökar vår kompetens och gör bruk av den. Det får inte vara så att man gömmer undan viktiga strukturutredningar inom forskningsvärlden så att de inte kommer till användning i det säkerhetspolitiska arbetet. Jag tror också mycket starkt på en nordisk samverkan inom de här områdena. Ett steg har redan tagits när det gäller möjligheten till öppenhet och koordination, nämligen omstruktureringen av försvarsledningen. Nu tycker jag att vi måste gå vidare om vi skall kunna bli starka och lyckosamma i PFF-samarbetet.
Fru talman! Jag är övertygad om att utskottet har haft utförliga diskussioner i den här frågan. Jag känner ibland en viss tveksamhet till krav på helhetsgrepp. När det gäller forskning och många andra samhällsområden är det också viktigt att det görs många olika insatser. Det behövs många olika typer av forskning, och olika åsiktsinriktningar behöver komma till uttryck.

Fru talman! Jag vill börja med att hälsa utrikesministern välkommen till debatten om ett betänkande som vi är eniga om. Jag skulle också vilja hälsa henne välkommen till de debatter där vi är oeniga i viktiga utrikespolitiska frågor. Det skulle berika debatten och tydliggöra åsiktsskillnaderna mellan oss. Men i dag är vi alltså eniga. För socialdemokratin är ett svenskt deltagande i Partnerskap för fred på den militära alliansfrihetens grund och under FN:s och ESK:s överinseende när det gäller fredsbevarande operationer är en självklar sak. Fru talmannen avtäckte en byst av Olof Palme här i riksdagen samma dag som Partnerskap för fred lanserades i januari. Jag ser det som en symbolisk tillfällighet att det uttryck för den gemensamma säkerheten som Partnerskap för fred är, och som Olof Palme stod för, ägde rum just den dagen. Det finns också skäl för Sverige och andra militärt alliansfria länder att delta i PFF för att då frånta projektet karaktären av en affär mellan NATO och de östländer som kandiderar för ett medlemskap i NATO. Det det är lika betydelsefullt skulle jag vilja säga, att försöka styra ännu tydligare PFF i alleuropeisk riktning och i praktiken verka för en sammanslagning mellan PFF och NACC med en nära anknytning till ESK. Därvidlag vill vi också understryka att det är viktigt att snabbt följa upp det danska initiativet att bidra med att hjälpa de baltiska staterna att skapa en gemensam fredsbevarande kapacitet. Jag tror att det finns med i regeringens förslag, och man bör snabbt gå vidare med det. Vi har diskuterat vikten av Rysslands deltagande i PFF. Det är viktigt därför att utan Rysslands medverkan blir det inte en europeisk säkerhetsordning. Då blir det en västlig säkerhetsordning som till följd av utvecklingen i Ryssland genom egen dynamik skulle kunna bli en säkerhetsordning mot Ryssland. Det gäller att undvika detta. Men självfallet skall inte Ryssland få något slags veto mot utvecklingen av PFF. Om Ryssland väljer att avstå från att delta är det Rysslands sak, men vi bör anstränga oss på alla sätt när det gäller att engagera Ryssland för att PFF skall få den karaktär som vi vill ha. Vi vet att NATO är huvudankaret i en säkerhetsordning i Europa. Men huvudfrågan i Europa i dag är inte att utvidga NATO utan att finna en hållbar alleuropeisk fredsordning som inte utesluter någon stat, med andra ord: gemensam säkerhet via en regional kollektiv struktur. För svensk del blir konturerna klarare då. NATO och Västeuropeiska unionen är västliga försvarspakter, födda under det kalla kriget. ESK, NACC och PFF är alleuropeiska organisationer som inkluderar de stater -- Ryssland, Ukraina och USA -- som måste vara med i en trovärdig europeisk säkerhetsordning. Vårt säkerhetspolitiska signum militär alliansfrihet, viljan att bidra till en gemensam säkerhet och den nya tidens förutsättningar gör de alleuropeiska ESK, NACC och PFF så mycket intressantare och aktuella för vår del än de västliga försvarspakterna NATO och VEU. Genom upprättandet av PFF har också i själva verket NATO stängt dörren, för överskådlig tid, för nya medlemmar -- ''Keep NATO western!'' -- som man där säger. Fru talman! Vi har en rad byggstenar. Vi har NATO, VEU, ESK, EU, PFF, NACC och det franska förslaget om en stabilitetspakt som nu också är EU:s. Det gäller nu att finna en förnuftig arbetsfördelning mellan dessa organisationer innan man på sikt förhoppningsvis kan uppgå i en enda alleuropeisk struktur. Det är mot denna bakgrund som vi socialdemokrater i en motion i januari begärde att regeringen administrativt och finansiellt skulle förbereda en svensk medverkan i Partnerskap för fred inom ett program för gemensam säkerhet. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Regeringen anmäler i den skrivelse som ligger till grund för betänkandet intresse för svensk medverkan i det initiativ avseende Partnerskap för fred, PFF, som NATO-staterna presenterade tidigare i år. I betänkandet behandlas PFF-frågan, och alla partier i riksdagen har ställt upp på att Sverige skall utnyttja PFF-samarbetet inom NATO:s ram för att förstärka vår och andra staters förmåga att delta i fredsbevarande operationer i räddningsinsatser och andra insatser som parterna kan komma att enas om. Om detta kommer att innebära förändringar av Sveriges alliansfrihet och neutralitet får framtiden utvisa. Fru talman! I betänkandet tas också vissa andra frågor upp som rör fredsbevarande insatser bl.a. inom FN:s ram. Jag skall därför helt kort ge Ny demokratis syn på fredsbevarande och fredsskapande FN:styrkor. Vi vill att FN i framtiden skall kunna spela en större roll, en roll som världspolis. Ny demokrati vill att fredsbevarande och fredsskapande insatser sker inom FN:s ram. Vi har föreslagit att Sverige skall verka för inrättande av en särskild fredsskapande styrka under FN:s säkerhetsråds kontroll. Sett till världshistorien är tiden nu mogen för en internationell militär styrka som får en liknande roll som en polisorganisation har i en enskild nation. Samtidigt måste den internationella domstolen reservationslöst accepteras av medlemsländerna som högsta organ för lösning av internationella konflikter. Rollen som världspolis har ofta fått spelas av USA, t.ex. i Somalia och Kuwait. USA kan dock inte ha denna roll i all framtid. Den inhemska amerikanska opinionen kommer inte att alltid acceptera att amerikanska liv riskeras och offras i fjärran länder, speciellt om inte andra länder är beredda att hjälpa till för att upprätthålla världsfreden och försvara demokratiska staters överlevnad. Det finns tre möjligheter som vi ser det. Den första är att inte göra någonting alls mer än att skicka hjälpsändningar, fördöma de stridande parterna och hoppas på att konflikten löser sig själv. Den andra är att acceptera den etniska rensningen och att andra länder erbjuder fördrivna människor en fristad någon annanstans i världen. Den tredje och enligt vår mening enda hållbara möjligheten är att med internationell rätt arbeta fram den bästa lösningen och sedan med internationella militära trupper se till att den lösningen efterlevs. Det kan vara nog så svårt och kräva många människoliv, men alternativen är betydligt sämre. Ledande personer i FN har föreslagit att FN ''peacemaking units'', som medlemsländerna ställer till säkerhetsrådets förfogande. Dessa styrkor måste vara tyngre beväpnade än FN:s fredsbevarande styrkor och de skall kunna rycka in med kort varsel. De fredsskapande FN-styrkorna skall rekryteras på frivillig basis och genomgå gedigen utbildning i respektive lands nationella armé. Insatser av dessa styrkor skall beslutas av säkerhetsrådet. Mellan 1945 och 1987 har FN gjort 13 fredsbevarande insatser och efter 1987 ytterligare 13. De sammanlagda kostnaderna för de insatserna uppgår till över 45 miljarder kronor. Trots att kostnaderna för FN:s fredsbevarande styrkor bara utgör några promille av globala militära satsningarna flyter inbetalningarna från medlemsländerna mycket trögt. Medlemsländerna borde budgetera sina militära FN-bidrag via försvarsanslagen i respektive nationalbudget i stället för, som nu är fallet, via utrikesanslagen. Försvarsanslagen är ju i de allra flesta länder många gånger större än utrikesanslagen. På det sättet skulle det bli lättare att i medlemsländerna vinna förståelse för en höjning av FN-bidragen. Sverige bör spela en aktiv och pådrivande roll så att dessa styrkor bildas så snart som möjligt. Det är självklart att Sverige som nation måste vara berett att tillsammans med andra nationer ingripa för att lösa även blodiga konflikter i omvärlden och ingripa med trupp, inte bara med diplomatiska uttalanden -- inte minst för att vi själva skall få hjälp om vi blir angripna av främmande makt. Det kalla kriget är över. Detta har medfört att gamla blockeringar mellan stormakterna är borta. Nu finns det förutsättningar för att skapa en internationell polisstyrka. Vi menar att Sverige kan spela en viktig roll som pådrivande nation i den frågan, om insikten och den politiska viljan finns. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 18.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottet behandlar i betänkande nr 12, Socialförsäkring -- inriktning och anslag, dels riktlinjerna för våra trygghetssystem, dels ett antal frågor som tilldrar sig stor uppmärksamhet just nu. När det gäller riktlinjerna redovisar utskottet ställningstagandena i budgetpropositionen och i ett antal motioner -- däribland de socialdemokratiska partimotionerna Sf261 och So276 -- och hänvisar, utan uttryckligt eget ställningstagande, till det kommande arbetet i Sjuk och arbetsskadeberedningen. När det gäller sjukpenningen till långtidssjukskrivna och reglerna om förtidspension till handikappade har vi socialdemokrater haft framgångar med våra yrkanden. Börje Nilsson kommer att närmare belysa dessa samt frågorna om arbetsskadeförsäkringen. Vi socialdemokrater har därför, för ovanlighetens skull, inga reservationer fogade till detta betänkande, utan vi har bara två särskilda yttranden. Men det betyder inte att motsättningar saknas beträffande utformningen av framtidens trygghetssystem -- tvärtom! Det framgår av motionerna och av samhällsdebatten att motsättningarna är stora. Det vore naturligtvis av stort värde om det var möjligt att åstadkomma breda överenskommelser som säkerställer våra socialförsäkringar inför framtiden -- vilket ju lyckats när det gäller pensionerna. Vi socialdemokrater är inställda på att medverka till det. Men för att detta skall vara möjligt krävs det något annat än de stridssignaler mot oss, mot de andra borgerliga partierna och mot stora medborgargrupper som hördes vid t.ex. Moderaternas kommunala rikskonferens i Västerås för några veckor sedan. Vi vill genomföra en social revolution, sade Gunnar Hökmark. Lars Tobisson markerade att förändringens vind bara har börjat när det gäller socialförsäkringar och arbetsmarknadspolitik. Om vi får en ny borgerlig regering kommer Moderaterna, sade de, att sätta sin prägel mycket tydligare -- dvs. att hänsynslöst driva igenom den egna politiken. Då blir det verkligen systemskifte! När man hörde Gunnar Hökmark och Lars Tobisson tala om hur föräldrar, barnlösa släktingar och andra skall betala sina barns universitetsstudier kände man hur det gamla orättvisa samhället var på väg tillbaka. I Carl Bildts och Gunnar Hökmarks Sverige finns det i dag mer än 200 000 barn som lever i familjer där minst en förälder är arbetslös. Det är inte många av dem som har en rik ogift faster att vigga pengar av, och de skall aldrig heller behöva göra det. Vi får inte tillåta att några barn och ungdomar utsätts för den sortens orättvisor och förnedring igen. Fru talman! ''Hälften kvar'' när du blir sjuk eller skadas på jobbet, när du blir arbetslös eller gammal -- den gamla moderata parollen för skattepolitiken har fått en ny användning. Den är nu mottot för det systemskifte i trygghetssystemen som Moderaterna vill genomföra, oavsett vad Bengt Westerberg tycker. ''Hälften kvar'' är också den verklighet som döljer sig bakom det möjligen förledande uttrycket grundtrygghet. De som talar om grundtrygghet menar att de gemensamma trygghetssystemen bara skall ge ersättning på låg nivå -- någonstans vid, eller strax över, socialbidragsnormen. Resten får man klara själv bäst man kan. Detta betyder att den som tillhör en högavlönad lågriskgrupp -- civilingenjörer och tjänstemän i de högre inkomstskikten, t.ex. Carl Bildt och Anne Wibble -- kan få bra försäkringar och pensioner med låga premier och bra ersättningar. Den här gruppen utgörs nästan bara av män. Men de som tillhör en lågavlönad högriskgrupp -- städerskor, sjukvårdsbiträden eller livsmedelsarbetare -- får mycket svårt att klara sig. Många kommer att få ett otillräckligt skydd. Andra kommer att ställas helt utanför. Den här gruppen domineras av kvinnor. Det är vi kvinnor som skulle bli de stora förlorarna med ett sådant här system. Vi socialdemokrater avvisar alla tankar på ett sådant system. Vi vill ha enkla, tydliga och pålitliga system som träder in i olika livssituationer -- när vi får barn, när vi studerar, när vi blir sjuka eller arbetslösa och när vi blir gamla. Vi vill ha enhetliga ersättningsnivåer. Vi vill stärka de krafter som motverkar ohälsa och som främjar ett aktivt liv. Orsakerna till att människor slås ut skall angripas. I en ny sammanhållen sjuk och arbetsskadeförsäkring skall även förtidspensionen ingå. Genom att knyta arbetsmarknadens parter fastare till dessa försäkringar vill vi stärka arbetslinjen. Försäkringen skall omfatta alla i åldrarna 16--65 år. Grundvillkoren skall läggas fast i lag, och systemen skall finansieras solidariskt. Ersättningen skall ge inkomsttrygghet och ha en tydlig fördelningspolitisk inriktning. Vi vill utvärdera hur de nuvarande reglerna fungerar och klarlägga hur reglerna i det framtida systemet bör utformas för att bli rättvisa och främja en aktiv arbetslinje. Den nuvarande regeringen har, ofta under stor brådska, genomfört olika förändringar i trygghetssystemen. Effekterna har inte analyserats i förväg. Vi anser att det är viktigt att utvärdera konsekvenserna av de olika förändringar som har skett inom sjukförsäkringen -- karensdagen och sjuklöneperioden -- samt inom förtidspensioneringen, arbetsskadeförsäkringen och företagshälsovården. Vi vill klarlägga hur ersättningsnivåer och avgifter bör utformas för att styra mot aktivt förebyggande och rehabiliterande arbete och minimera behovet av socialhjälp och tilläggsförsäkringar. Fru talman! Antalet förtidspensionärer ökar nu dramatiskt. Förra året blev det 62 000 nya förtidspensionärer. Vid årets slut beräknas de vara 420 000. En annan förändring under senare år är att förtidspensionärerna blir allt yngre. Det behövs nu krafttag för att vända den här helt oacceptabla utvecklingen. Det finns naturligtvis flera orsaker till att människor förtidspensioneras. En är det tydliga sambandet mellan hög arbetslöshet och benägenheten att erbjuda förtidspension. Det är självklart inte rimligt. Förtidspensionering får aldrig bli ett alternativ till arbete. Den skall vara en rättighet för den som av hälsoskäl inte längre orkar arbeta. Den första försvarslinjen måste naturligtvis vara att pressa ner arbetslösheten och den andra att satsa på förebyggande och rehabiliterande arbete. Vi socialdemokrater har i en särskild motion till riksdagen föreslagit ett omfattande program i tio punkter för förebyggande och rehabiliterande insatser. Det mål vi ställer upp är att minst 10 000 förtidspensionärer skall kunna återgå i arbete under en femårsperiod. Enbart i försäkringsavgifter beräknas det spara en miljard, för att inte tala om allt det mänskliga lidande som då skulle kunna undvikas. Fru talman! De krav som vi ställer är höga, men de går att klara under två bestämda förutsättningar. Den första är att så många som möjligt av alla oss i aktiv ålder arbetar så mycket som möjligt. Det räcker att betänka att de 40 år som betraktas som normal livsarbetstid bara omfattar halva vårt liv för att inse vårt ansvar och vårt egenintresse. För den andra hälften av livet är vi för vår försörjning beroende av att det finns bra, solidariskt finansierade trygghetssystem. Och vi kan faktiskt också under våra aktiva år behöva utnyttja sjukförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen, till och med förtidspensionen. Vi har i Sverige en formidabel försörjningsbörda. Vi har fler barn som går i skola längre än i något annat land. Vi har fler gamla som lever längre och har bättre pensioner än något annat land. Vi har dessutom lagt till föräldraförsäkring och olika former av handikappstöd och studiestöd, som också skall finansieras av oss som är friska och har jobb. Det är för att klara den här försörjningsuppgiften som det är viktigt att så många som möjligt av oss som är i aktiv ålder arbetar så mycket som möjligt med hänsyn till vad vi orkar. Därför är första försvarslinjen också här att pressa ned arbetslösheten och att hävda kvinnors och handikappades rätt till arbete. Den andra förutsättningen för att vi skall klara detta är att vi som är friska och har jobb är beredda att avsätta tillräckligt ur vårt produktionsresultat och löneutrymme för att fullt ut finansiera socialförsäkringarna. Om vi inte är beredda att under de goda, aktiva åren avstå från eller skjuta upp uttag av våra inkomster kommer vi inte att kunna upprätthålla trygghetssystem som ger ersättning för inkomstbortfall. Då kommer vi förr eller senare att tvingas sänka ersättningsnivåerna och försämra förmånerna på det sätt som moderaterna och nyliberalerna nu talar om. Det kommer att leda till ett kluvet samhälle, med en välbeställd majoritet och en växande grupp svenskar som är fattiga i ordets verkliga bemärkelse och som saknar trygghet vid sjukdom, föräldraskap och ålderdom. Det är, fru talman, framför allt kvinnor som då kommer att drabbas. Ett sådant samhälle vill vi socialdemokrater inte ha. Vi vill ha ett samhälle där vi upprätthåller solidariteten och rättvisan också när det gäller att betala för trygghetssystemen och fördela välfärden. Det är de principerna som kommer att ligga till grund för vårt arbete med reformeringen av våra stora sociala trygghetssystem.

Fru talman! Jag vill till att börja med framhålla att jag givetvis ställer mig bakom alla reservationer som vi avgivit, men för att spara tid åt kammaren yrkar jag endast bifall till reservationerna 1, 5 och Den svenska välfärdspolitiken kräver enligt regeringen en stark ekonomisk bas. Det kan vi hålla med om. Men frågan är om ekonomin någonsin kommer att bli så stark. Den motsatta utvecklingen är väl den mest troliga. Det stora underskottet i de offentliga finanserna medför, konstaterar regeringen, att nära en femtedel av utgifterna måste finansieras med upplåning. Det är orimligt. Systemet lider av uppenbara strukturella brister som måste rättas till. En sådan reform kan genomföras under förhållandevis kort tidsrymd eller successivt i ett mera utdraget förlopp. Regeringen är uppenbarligen inte ens beredd att ta det första steget, utan nöjer sig med ett allmänt uttalande om att inriktningen på förändringen inom de stora transfereringssystemen bl.a. är att införa ett större inslag av egenavgifter och självrisker i systemen. Vi kan i och för sig hålla med om detta, men man måste gå längre. Den enda vägens politik inom socialförsäkringsområdet heter grundskydd. De svaga och utsatta grupperna måste värnas. Det är en självklarhet för oss, men inte för regeringen. Den förda politiken leder till att just de svaga och utsatta grupperna kommer att drabbas mest när det inte längre går att låna till överkonsumtionen. Den ofantliga skuldbördan vältras över på kommande generationer. Utgiftsutvecklingen för de ekonomiska trygghetssystemen styrs till stor del av inflationsoch löneutvecklingen, anser regeringen. Det äger sin skrämmande riktighet. Det är alltså inte riksdag eller regering som styr utvecklingen. Det måste bli en ändring på det. Det nuvarande systemet innebär att det är de sämst ställda, fattiga och lågavlönade, som får den minsta biten av transfereringskakan. Ett grundskydd gynnar dessa grupper. Ett grundskydd skulle kunna vara lika för alla inom samtliga system med möjlighet till individuella eller gemensamma kompensationslösningar. Grundskyddet skall vara skattefinansierat och utgöra en garanti för medborgarna i utsatta lägen. Ett sätt att lösa finansieringen av en högre ersättning kan vara egenavgifter. Metoden med obligatoriska allmänna egenavgifter har dock sina brister. De första stegen på vägen mot en grundskyddsmodell bör tas redan nu. Beträffande mål och inriktning uttalar regeringen bl.a. att inriktningen av regeringens politik är att socialförsäkringssystemen skall vara robusta och ekonomiskt stabila. Vi kan hålla med om att socialförsäkringssystemen skall vara robusta och ekonomiskt stabila. Men med de höga generella nivåer som systemet nu innehåller saknas förutsättningar för det. En grundläggande brist i det nuvarande systemet är basbeloppsanknytningen. Vi har i tidigare motioner visat på att basbeloppsberäkningen måste ändras. Det finns all anledning att i det här sammanhanget erinra om Lindbeckkommissionens förslag på social och socialförsäkringsområdena, vilket initialt bejublades, men när man skall försöka sjösätta förslagen räcker inte orken eller viljan till. Fru talman! Här hade jag egentligen tänkt att återge de viktigaste 16 punkterna ur kommissionens förslag. Med tanke på den publicitet och det seriösa mottagande förslaget fick utgår jag från att ledamöterna känner till den del av innehållet som berör socialförsäkringsutskottets område och därför avstår jag. Ny demokati, som i huvudsak ansluter sig till kommissionens förslag, menar att förslagen väl kan läggas till grund för statsmakternas fortsatta åtgärder på social och socialförsäkringsområdena. Tyvärr måste man konstatera att regeringen inte har orken och viljan att komma till rätta med de ekonomiska problemen av social karaktär -- inte heller regeringen tillsammans med Socialdemokraterna. De skjuter hela tiden in sig på den grupp av människor som redan har det sämst ställt. En av de underbara nätter när regeringen och Socialdemokraterna slog ihop sina politiska påsar lyckades de sänka kompensationsnivån för de långtidssjuka till 70 %. De som redan låg sparkade de på. På grund av detta anförde jag här i kammaren den 7 juni 1993, när beslutet fattades, följande: Med de konstateranden som utskottet gör i sin skrivning angående sänkningen till 70 % borde detta ha avslagits. Grunden för mitt påstående är att utskottet bl.a. enhälligt konstaterar följande: - Relativt få personer kommer att få sjukpenning på kompensationsnivån 70 %. Besparingarna -- om det nu blir några -- kommer att bli blygsamma i förhållande till vad som tidigare beräknats. Det märkliga är att när regeringspartierna och Socialdemokraterna räknar på besparingseffekterna lägger man till de dynamiska effekterna samtidigt som man bortser från samtliga dynamiska effekter när besparingssträvandena får motsatt verkan. De verkliga förlusterna blir i själva verket mycket större. - Ställningstagandet kan påskynda en förtidspensionering. Varför stöder jag då utskottets förslag som vi inom Ny demokrati är så kritiska mot? Jo, det kan ligga en hel del i att individen självmant vill påskynda sin rehabilitering. Utskottet har dessutom förmänskligat propositionen genom att i betänkandet klart och tydligt säga: - att en enskild person, som vill ha rehabilitering men inte kan få det därför att samhällets rehabiliteringsresurser är otillräckliga, inte heller skall få nedsatt kompensationsnivå till 70 %, - att regeringen snarast skall utvärdera effekterna av nivåsänkningen till 70 % och dessutom snarast möjligt göra en utvärdering. Det enda som jag har emot denna sista skrivning är det synnerligen diffusa begreppet ''snarast möjligt''. Vad är det? Trots att det informerats mig om att ett sådant uttryck innebär högsta prioritet skulle jag, med tanke på ärendets känslighet och den orättvisa som kan uppstå hos de drabbade, hellre se tidsperioden fastställd till riksdagens första arbetsmånad i höst, dvs. vecka 40. Vid denna tidpunkt borde utvärderingen ligga klar för utskottets bearbetning. Tyvärr måste en utvärdering få ta sin tid, men fyra fem månader måste ju räcka. Snabbt insåg man att Ny demokrati hade rätt. Problemet är bara att Ny demokrati inte får ha rätt. Detta är politikens hemska ansikte. Nu, tio månader senare och sex månader senare än vad vi hade begärt, anför utskottet i sitt betänkande att vi faktiskt hade rätt. Efter tio månader av lidanden, höga kostnader, inga besparingar och katastroffall är vi tillbaka vid starten. Den underbara natten har slutat i ett svidande politiskt och ekonomiskt nederlag för regeringen och dess avtalspartner Socialdemokraterna. Regeringens och utskottets hantering av arbetsskadeförsäkringen och färdolycksfallen är också skrämmande exempel på politisk inkompetens och ointresse. Den 22 oktober 1992 säger Bo Könberg med anledning av sin proposition 30: Färdolycksfallen bör kunna undantas från det särskilda skyddet i LAF. Jag ämnar att ta initiativ till en ändring med denna innebörd. Det var ett starkt och tryggt uttalande. Den 17 december 1992 uttalar sig utskottet att man förväntar sig att regeringen behandlar ärendet med förtur i en kommande beredning. I den nu pågående Sjuk och arbetsskadeberedningen finns det inte ens tendens till att detta skall behandlas med förtur. Trots det skriver utskottet i detta betänkande samma banala tandlösa nonsenstext, att utskottet förutsätter att Sjuk och arbetsskadeberedningen skall behandla ärendet med förtur enligt betänkade SfU8. Detta är alltså helt fel. Det finns ingenting i direktiven för beredningen om att detta skall behandlas med någon som helst förtur. Det har nu gått 18 månader sedan Bo Könberg tog sig an problemet. Ett annat problem, som har behandlats med stor nonchalans och som häpnadsväckande nog av utskottet behandlas styvmoderligt, är efterkontrollen av förtidspensioner. Enligt utskottet skulle detta kräva betydande resurser. Man vill därför inte förorda en sådan kontroll. Märkligt nog kommenterar utskottet det med att tidsbegränsat sjukbidrag borde beviljas oftare i stället för förtidspension. Det är en ganska märklig kommentar. Försäkringskassan i Kopparbergs län har, vilket jag tidigare redogjort för, utan extra resurser eller kostnader och med enbart arbetseffektivisering under en sexmånadersperiod gjort efterkontroller och sparat in ca 4,5 miljoner skattekronor. Vad är det för fel med det? Utskottet är dessutom mycket väl medvetet om att förtidspensionering i många fall används vid arbetslöshet i stället för friskskrivning. Att fusk av inte ringa omfattning förekommer är man i utskottet mycket väl medveten om. Vi har ju tillsatt en utredning för att undersöka allt fusk med bidrag av social karaktär. Trots detta gör utskottsmajoriteten detta märkliga ställningstagande. Kanske är det ett typiskt politiskt beslut? Ny demokrati får bara inte återigen ha rätt! Fru talman! När man går igenom detta betänkande kan man på många punkter inte låta bli att undra varför många av besluten bara måste vara av politisk karaktär, utan hänsyn till vad som är bäst för de människor som vi är valda till att företräda.

Fru talman! Jag liksom andra partiföreträdare i utskottet kan konstatera följande: Eftersom det nu sitter en utredning som har att se över sjuk och arbetsskadeförsäkringen och som även har fått uppdraget att komma med förslag angående förtidspensionerna, kommer jag inte att yrka bifall till vår meningsyttring under de moment där frågorna nu är föremål för utredning. Möjligheterna för oss i utskottet är litet olika. Vi har meningsyttringen som enda alternativ för att föra fram våra åsikter. Jag kommer inte heller att hålla något övergripande valtal inom dessa områden. Jag yrkar bifall till vår meningsyttring under mom. 3. Vi har ännu en gång fått möjligheten att debattera och votera om att återställa nivån på sjukförsäkringen för långtidssjukskrivna. Här vill jag börja med att fråga socialdemokraterna: Är det sant att ni i ert valmanifest lovar att återställa nivån på sjukpenningen för långtidssjukskrivna efter valet? Jag håller med Birgitta Dahl om att den här regeringens kännetecken har varit att riva i delar av ett stort system som hänger ihop. Resultatet av det handlingsmönstret har inte blivit en besparing utan endast lett till att kostnaderna vältrats över till andra delar av välfärdssystemet. Det kan se bra ut på papperet med budgetuppställningar i siffror och kolumner. Vad som behövs är en samtidig översikt över hela komplexet. Först då kan man få ett avsett resultat. Men, Birgitta Dahl, felbeslutet när det gäller sjukpenningnivån för de långtidssjukskrivna var ni med om att fatta. Vad har hänt med Ny demokrati, när ni inte yrkade bifall under mom. 3 till er reservation nr 2? Har det måhända varit överläggningar? De akrobatiska konsterna i utskottet för att försöka rädda ytterligare ett antal av de mer än 40 000 personer som har drabbats av nedskärningen är det litet pinsamt att behöva bevittna. Utskottet försöker genom nya skrivningar att minska antalet. Då minskar också vinsten. Meningen med lagen var att det skulle bli en vinst. Vid den hearing som utskottet hade i december i fjol framkom med all tydlighet att förutom mänskligt lidande, snedbelastning av sjukvården, var administrationen svår och dyr. Var än gränserna sätts blir det svåra gränsdragningar. Vad som återstår av reformen är i det närmaste bara kostnader, men ändå envisas utskottet med att hålla fast vid ett beslut som visat sig vara felaktigt. Varför inte erkänna att natten var sen när beslutet fattades, räntan låg på ca 500 % och åtminstone socialdemokraterna trodde att fler karensdagar var alternativet? I utskottsbetänkandet kan man utläsa att utskottet försöker att hålla sig kvar vid halmstråt att det nog kan bli fler som aktivt söker sig till rehabilitering och att de sjukas intresse av att uppnå den högre ersättningsnivån kommer att utgöra en välbehövlig press på de aktörer som har att ordna rehabilitering. Men enligt några av de viktigaste aktörerna som också fanns med på vår utfrågning, nämligen de anställda på försäkringskassorna, de som kommer i direkt kontakt med de sjuka, är det andra styrfaktorer som är starkare. Det gäller tillgången på yrkesinriktad rehabilitering, medicinsk rehabilitering och framför allt om det finns en arbetsmarknad att rehabilitera till. Fru talman! Det finns ett annat moment i vår meningsyttring som jag vill säga några ord om eftersom jag tänker yrka bifall till det. Det är under mom. 16 som handlar om Sveriges brott mot ILO Att Sverige bryter mot nämnda konvention är det nog ingen som har ifrågasatt. Jag vill ställa en fråga till utskottsledamöterna. Riksdagen är landets högsta beslutande instans, och det är på grund av riksdagens beslut som den här situationen har uppstått. Skall riksdagen i en sådan situation endast konstatera att våra tidigare beslut fick den här konsekvensen och avvakta vad regeringen tänker göra? I den här frågan gäller det dels allvaret i sakfrågan, dels frågan om huruvida riksdagen skall ta konsekvenserna av sina egna beslut. Det har betydelse för vår trovärdighet att vi fullföljer ingångna internationella överenskommelser och avtal. Jag vill till slut något kommentera motion 207 av Ines Uusmann och Björn Ericson. Den handlar om det minst sagt otillfredsställande i hur karensdagen drabbar vissa grupper. I motionen tar de upp ca 12 000 brandmän, men det finns naturligtvis många fler. Det är inte tillfredsställande att bara konstatera att den här gruppen människor skall vänta till dess att en utredning är klar. Det borde gå att rätta till felaktigheterna som berör dessa människor. Det hade varit det mest anständiga. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till meningsyttringen och reservation 2 under mom. 3

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande kommer Börje Nilsson att behandla frågan om ersättning till långtidssjuka. Men eftersom Berith Eriksson ställde en direkt fråga till mig skall jag svara på den. Berith Eriksson frågade om det var sant att vi lovar en höjning i vårt valmanifest. Då vill jag svara: Det föreligger ännu inte något valmanifest. Det brukar partistyrelsen fastställa i augusti i samband med valupptakten eller möjligen i juni. I den motion som vi nu behandlar står det att den nuvarande regeln innebär allvarliga sociala och administrativa problem och att vi eftersträvar att så snart som möjligt kunna höja ersättningsnivån. Det är den fråga, den höjning, som står överst på vår lista när det gäller förbättringar i försäkrings och transfereringssystemen.
Herr talman! Jag ställde frågan eftersom det var en uppgift som jag fick från en av era egna medlemmar. Det är kanske ett ordklyveri om man kallar det för valplattform eller valmanifest och om det är taget av kongressen eller inte. Det var en uppgift som jag fick.
Herr talman! Berith Eriksson frågade varför vi inte yrkade bifall till vår reservation nr 3. Medvetenheten om Sveriges raserade ekonomi ökar nu mer och mer trots att de politiska partierna tiger inför valet. Den här frågan om sjukförsäkringssystemets utformning och finansiering ingår ju i Sjuk och arbetsskadeberedningens arbete. I och med det anser jag att vårt yrkande är tillgodosett. Det finns ingen anledning att yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att vi slipper höra Ny demokrati åka land och rike runt i valrörelsen och ta upp den här frågan. När den var uppe till omröstning förra gången i riksdagen röstade ni inte heller för att nivån skulle återställas till 80 %. En annan slutsats som jag drar är att Ny demokrati som vanligt stöder förslag som ökar byråkratin.
Herr talman! Det sista var ju helt fel, Berith Eriksson. Det är snarare tvärtom. Vi avbyråkratiserar så mycket som möjligt. Där leder vi. Det får vi t.o.m. kritik för. Sedan detta med att gå ut i valrörelsen. Varför tillsätter man en stor, kostsam och dyr beredning om jag här i kammaren skall yrka bifall till något som är under beredning? Det vore ju att gå händelserna i förväg utan att känna till vad beredningen kommer fram till. På det sättet är det mycket lätt att fatta felaktiga beslut. Jag rekommenderar Berith Eriksson att följa det exemplet och vänta tills hon har ordentligt med fakta innan hon fattar beslut.
Herr talman! Det rör sig om mer än 40 000 människor som skall vänta ytterligare minst ett år. Det var litet märkligt att Arne Jansson inte deklarerade detta i utskottet utan reserverade sig. Det finns en reservation från Ny demokrati. Ny demokrati har möjlighet att rösta med meningsyttringen på den punkten.

Herr talman! Jag vill understryka vad vice ordföranden sade i sitt inlägg. Det råder ett ovanligt stort samförstånd i ärendena i det här betänkandet. Jag har därför ingen anledning att här ta upp någon hetsig valdebatt. Det sade ju också Berith Jag är här talesman för de samlade regeringspartierna i utskottet. Jag har ingen anledning att gå in på vad Gunnar Hökmark eller Lars Tobisson kan ha sagt. De är som bekant inte ledamöter av socialförsäkringsutskottet. Jag vill ändå läsa upp ett par meningar ur vårt handlingsprogram. Där står det: Det finns starka skäl till en obligatorisk försäkringslösning som skall ge en grundtrygghet som motsvarar en viss del av inkomsten och som också svarar mot vad som erlagts i premie eller avgift för den enskilde. Men en viss miniminivå bör gälla för alla oavsett storleken på gjorda inbetalningar. Detta förutsätter skattefinansiering. Det står också, när det gäller försäkringsmässiga lösningar i framtiden: Försäkringsbolag som vill erbjuda skydd inom ramen för den obligatoriska försäkringen får inte neka enskilda försäkringstagare att teckna försäkring. Herr talman! Därmed ber jag att få avföra den debatten. Jag kan vid behov överlämna ett exemplar av detta handlingsprogram. Socialförsäkringssystemen har varit föremål för en livlig debatt under senare år. Det kommer säkert att vara så i många år. Det är naturligt eftersom de stora socialförsäkringssystemen omfattar uppemot 300 miljarder kronor. Besparingar och förändringar har mycket stor betydelse för en samhällsekonomi i kris. De av oss som för många år sedan insåg nödvändigheten av förändringar i de stora transfereringssystemen rönte tyvärr inga framgångar förrän hösten 1990. Då lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen i ett krisläge fram ett besparingsförslag inom sjukförsäkringen. Det trädde i kraft fr.o.m. mars Sedan har förändringarna varit många. Flera talare har sagt här att de kanske har varit litet för snabba och att systemen också går in i varandra. Jag håller med om detta. Men icke förty har det varit nödvändigt med dessa besparingsåtgärder. Vi har en biljon i statsskuld och ca 200 miljarder i budgetunderskott. Jag vill erinra om det, herr talman. Detta underskott börjar nu dess bättre att bli mindre på grund av att regeringen har haft ork och förmåga att sanera i de offentliga systemen. Men visst är det viktigt att de här genomgripande systemen blir föremål för en grundlig utredning. Därför ser vi alla med tillfredsställelse på att en sjuk och arbetsskadeberedning nu har kommit i gång med sitt arbete. januari 1992. Men den kanske mest framåtsyftande reformen som vi har genomfört på senare år är ändå rehabiliteringsersättningen, som också infördes fr.o.m. 1992. Tanken bakom den reformen är att det måste vara bättre att rehabilitera människor än att passivt betala ut sjukersättning. Det är synd att det tog så lång tid att komma fram till detta beslut och att arbetsmarknadssituationen var dålig redan när beslutet fattades. Detta till trots pågår dess bättre ett mycket aktivt rehabiliteringsarbete inom kassorna. Det arbetet kan och bör dock naturligtvis intensifieras. Jag tror att jag kan säga att det råder full samstämmighet i utskottet om detta. I Svenska Dagbladet den 26 april kan vi läsa i stora rubriker: Allt färre sjukskrivna länge. Artikeln är en redogörelse för en expertrapport från Sjuk och arbetsskadeberedningen, där man talar om att de långa sjukskrivningarna nu minskar för första gången på 13 år Dessutom har de korta sjukskrivningarna minskat sedan en längre tid tillbaka. Att få ned de långa sjukskrivningarna har länge varit en prioriterad fråga, både av humanitära och ekonomiska skäl. Vid utskottets besök i Kristianstads och Malmöhus län nyligen fick vi också glädjande rapporter om minskning av långtidssjukskrivningarna, vilket bl.a. visar att det lönar sig att satsa på aktiv rehabilitering. Man har erfarenheter av att en satsad krona på rehabilitering ger sex kronor tillbaka, om man bara ser det ekonomiskt. I snitt har sjukskrivningarna minskat med 20-25 % sedan den första besparingen infördes 1991. Skälen härtill är naturligtvis flera, bl.a. arbetsmarknadssituationen. Men vi kan aldrig komma ifrån att en minskning av ersättningsnivåerna gör att det lönar sig bättre att arbeta än att vara borta från jobbet. Jag tänker t.ex. på timersättningssystemet inom sjukförsäkringen, som gjorde att det lönade sig bättre att vara borta ett arbetsskift än att gå och jobba. Naturligtvis skall ett sunt socialförsäkringssystem vara så utformat att det alltid lönar sig bättre att arbeta. Jag sade att förändringarna har varit många. Den senaste verkligt stora förändringen gjordes i samarbete mellan socialdemokraterna och regeringen hösten 1992. Då infördes en karensdag och sjukersättningen sänktes till 70 % efter ett års sjukskrivning. Denna förändring för de långtidssjukskrivna har varit föremål för en häftig debatt. Jag vill också erinra om att det inte var regeringens förslag; vi ville hellre ha en karensdag i början av en sjukperiod, så att vi som är långtidsfriska hade kunnat vara solidariska med de långtidssjuka. Men nu blev överenskommelsen sådan, och både socialdemokraterna och regeringen tycker att det är viktigt att hålla gjorda överenskommelser. Efter ett långt utredningsarbete kan vi ändå glädja oss åt att vi nu åstadkommer ett mer flexibelt system, som bl.a. innebär att de som väntar på rehabiliterande åtgärder inte skall behöva bli lidande av detta. Vi har också föreslagit en lagändring på den punkten. För övrigt anser vi att läkarna och försäkringskassorna i samarbete skall kunna ha större möjlighet att bestämma vad som egentligen är medicinsk rehabilitering och behandling. En annan fråga som också har varit föremål för en mycket hetsig debatt -- och även ingett oro -- rör möjligheten att utföra ideellt arbete vid förtidspension. Inte minst handikapporganisationer har utryckt oro i frågan. Utskottet klarlägger nu att man kan bortse från sådana aktiviteter som en yrkesverksam person normalt kan utföra på sin fritid. Det finns alltså ett utrymme för ideellt arbete. Det finns också möjlighet att delta i politisk eller ideell verksamhet som arvoderas med högst 6 000 kr per år, och man kan utföra sådana sysslor i hemmet som en heltidsarbetande kan göra på sin fritid. Utskottet ger också regeringen till känna att denna fråga bör bli föremål för noggrann uppföljning. Vi anser nämligen att det är värdefullt att människor kan ha vissa ideella uppdrag även om de är förtidspensionerade. Innan riksdagen avslutar detta riksdagsår kommer vi förhoppningsvis att fatta beslut om ett nytt pensionssystem -- en smått historisk händelse. En sjuk och arbetsskadeberedning har, som sagt, påbörjat sitt arbete, och de olika riksdagspartierna skissar samtidigt på olika framtida försäkringsmodeller. Allt detta gör att utskottet har kunnat avstyrka många motioner med hänvisning till pågående utredningsarbete. Herr talman! I det föreliggande betänkandet finns ett stort mått av enighet. Bl.a. tillstyrks förslaget om en höjning av läkemedelskostnader för det först förskrivna läkemedlet från 120 till 125 kr och att avgiften höjs från 20 till 25 kr för varje läkemedel därutöver fr.o.m. januari 1995. Vi tillstyrker vidare en utökning av antalet dagar med närståendepenning vid anhörigs sjukdom från 30 till 60 dagar. Detta visar att det faktiskt finns en ambition från regeringens och riksdagens sida att stödja dem som är mest i behov av hjälp. Det är bara Ny demokrati som har fogat några reservationer till betänkandet, och jag ber att få yrka avslag på dem nu. Men jag skall också beröra dem litet grand. I reservation 1 föreslår Ny demokrati ett grundskydd i försäkringen. Den frågan tas för övrigt upp av andra partier i s.k. särskilda yttranden. Utskottet avvisar förslaget med hänvisning till pågående utredning. Jag har tyckt mig finna en stor förståelse för detta, också hos Ny demokratis företrädare. I reservation 2 vill Ny demokrati först höja ersättningsnivån till vad som tidigare gällde, men i reservation 3 föreslås en sänkning på sikt till 70 procentsnivån. Om jag har tolkat debatten rätt kommer inte Ny demokrati att fullfölja den här reservationen, och jag tror att det är klokt med hänsyn till pågående utredningsarbete. Reservation 4 handlar om en en förlängd arbetsgivarperiod, och reservation 5 om arbetsskadelivräntor och färdolycksfall. När det gäller just färdolycksfallen kan jag medge att vi också tycker att den frågan bör kunna behandlas med viss förtur. Men vi vet att ärendet finns hos Sjuk och arbetskadeberedningen, och eftersom Arne Jansson själv -- om jag inte är felunderrättad -- sitter som representant där, är det fullt möjligt för honom att begära att frågan tas upp med förtur. Så går det ju till. Reservation 6 om basbeloppsanknytning har utskottet inte kunnat tillstyrka av ekonomiska skäl. I det kommande pensionsförslaget kommer ett s.k. följsamhetsindex att införas, dvs. pensionerna kommer att knytas till löneindex i stället för som nu till prisindex. Förslagen i reservation 7 om efterkontroll av förtidspensioner återfinns faktiskt i kompletteringspropositionens förslag och kan väl därför anses vara tillgodosedda. Slutligen bör reservation 8 om avräkningsregeln kunna tas upp i Sjuk och arbetsskadeberedningen, där förtidspensioneringarna kommer att behandlas. För att vara rättvis skall jag också säga något om meningsyttringarna. Yttrandet om en höjning av sjukpenningen från 70 till 80-procentsnivå har avstyrkts, dels på grund av att vi inte kan bryta överenskommelsen utan vidare, dels på grund av att sänkningen är ett led i en besparing. Vi har faktiskt sett den minskade ersättningen som ett av flera incitament för en aktiv rehabilitering. Det finns flera motionsyrkanden gällande arbetsskadeförsäkringen som vi har avstyrkt på grund av pågående utredningsarbete och inte minst med hänsyn till det nödvändiga i de lagändringar som har genomförts. Om inte de förändringarna i arbetsskadeförsäkringen hade genomförts av regeringen, med stort motstånd från miljarder kronor ha varit ca 90 miljarder kronor omkring 1995-96. Så kan inte ansvariga politiker låta försäkringarna löpa i väg. Man måste vidta åtgärder. Vi skulle alltså snart ha haft ett underskott i paritet med budgetunderskottet, om vi inte hade vågat ta itu med dessa försäkringar! När det gäller frågan om ILO-överenskommelsen är jag den första att säga att det är viktigt att vi följer gjorda överenskommelser. Men också i den frågan har utskottet hänvisat till att regeringen kommer att avge en förklaring i ärendet i höst. Till sist vill jag bara säga något om de särskilda yttrandena. Det är glädjande att det i de olika partierna förekommer en aktiv debatt och att det är ett förändringsarbete på gång när det gäller socialförsäkringarna. Det är ju alldels nödvändigt att vi allihop har någon form av nytänkande på det här området, när vi vet hur ekonomin ser ut i Sverige. Det betyder också oerhört mycket för de enskilda människorna att de kan känna trygghet i framtiden. För att kunna uppnå detta handlar det också om att vi i dag måste ha modet att förändra där det går att göra det, utan att skada och orsaka alltför stor oro. Målet, en trygg socialförsäkring för alla, har alla i sikte. Däremot finns det -- naturligt nog, eftersom vi har olika partier i riksdagen -- olika synsätt på hur vi skall komma dithän. Men alla olika uppfattningar kommer naturligtvis att kunna framföras i det pågående utredningsarbetet, och min förhoppning, herr talman, är att det kommer att råda en lika konstruktiv anda i det nuvarande sjuk och arbetsskadeberedningen som det har gjort i pensionsarbetsgruppen. Där har man kommit fram till mycket stor enighet. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt säga någonting. Men i Gullan Lindblads anförande lät det som att alla våra motioner var tillgodosedda på något märkligt sätt. Dock står det i betänkandet att de inte är tillgodosedda, och vi har fått reservera oss. Jag vill göra ett klarläggande beträffande den ersättning som sänktes från 80 % till 70 %. Vi i Ny demokrati sade att vi på sikt vill se en sänkning till 70 %. Det är inte enbart med tanke på ersättningsnivåerna inom det sociala systemet, utan det är med tanke på Sveriges ekonomi och ersättningsnivåerna inom alla slags olika ersättningssystem. Man måste ta ett totalt ansvar för Sverige och Sveriges ekonomi. Just nu finns det många olika bidragsnivåer. Det finns en möjlighet att hela tiden så att säga bidragsoptimera, dvs. man utnyttjar systemets luckor för att kunna få ut så mycket som möjligt av det. Det anser vi är fel. Man måste försöka få en likrikting. Ersättningen måste ligga på samma nivå i de olika systemen.
Herr talman! Det var roligt att Arne Jansson anser att motionerna är tillgodosedda. Vad jag menade är att samtliga dessa motioner kan bli föremål för diskussion i Sjuk och arbetsskadeberedningen, där Arne Jansson själv sitter med. Jag hälsar allt ansvar från alla partier i Sveriges riksdag välkommet. Jag vill också uppmana Arne Jansson till att också i andra sammanhang ta detta ansvar, så att ni kan nå upp till de storstilade löften som ni gett om att ni skulle åstadkomma mycket stora besparingar. Arne Jansson talade litet grand om de fattigaste. Vi brukar tala om fattigpensionärer. Jag kan glädjande nog säga att pensionärerna faktiskt har blivit något av 90-talets vinnare. Det har framgått av en utredning som Socialdepartementet har gjort. Jag kan kanske senare komma in på några siffror om detta.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att vi är verkligt öppna för ett nytänkande i olika utredningsarbeten om det verkligen är fråga om att ta helhetsgrepp. Gullan Lindblad sade att man inte skulle skapa oro, och det håller jag också med om. Den förda politiken innebär att man går in och river i delar av ett stort system. Jag tog inte i mitt anförande upp de negativa verkningarna av detta. De är att man för varje gång åstadkommer en boom, vilket man säkert får som följd av att man nu för tredje gången skall röra i delpensionen, i stället för att också lägga den under den utredning som är tillsatt. Sedan tillbaka till ersättningsnivåerna. Vid den debatt vi förde förra gången här i kammaren nöjde sig alla de andra partierna -- Socialdemokraterna, de borgerliga partierna och Ny demokrati -- med att utskottet i betänkandet hade skrivit att man skulle följa upp detta noga och se hur verkningarna blir. Nu har vi sett ganska bra hur verkningarna blev. Utskottet hade en hearing i december. Den som så önskar kan läsa innantill i betänkandet, där det finns ett referat från hearingen, vad resultatet blev. Försäkringskassans representanter ansåg, att om man ytterligare lättar på de regler som infördes förra gången, berör det så få människor att man frågar sig: Skall man ha denna differentiering? Då börjar kostnaderna att ta över eventuella vinster. Var man än sätter gränsen måste man göra en gränsdragning hos försäkringskassorna, och man måste göra en utredning. Det är fullkomligt obegripligt att envist hålla fast vid denna differentiering av endast den anledningen att det gjordes en överenskommelse en krisnatt.
Herr talman! Det gjordes en överenskommelse. Men det viktigaste är ändå att det i denna finns en besparing på närmare en halv miljard kronor, enligt de beräkningar som departementet har gjort. Vi moderater anser inte att vi som har ansvar bara kan riva upp denna överenskommelse. När det gäller frågan om att snabbt förändra system sade jag faktiskt i mitt anförande att det nog torde råda ganska stor enighet i utskottet om att vi hoppas att det i fortsättningen kan göras en ordentlig utredning. Vi kan då ta ett riktigare grepp och se över hela försäkringen, och det är precis det som nu pågår, i stället för att ta en bit här och en bit där. Utskottet har också påtalat detta, bl.a. i ett yttrande till KU. Vi har när det gäller förtidspensionerna -- som Berith Eriksson vet -- också gjort en särskild beställning av ett forskningsarbete som skall belysa vad olika åtgärder inom vissa områden kan ha betytt för förtidspensioneringen. Det stora bekymret i dag är att vi har en pensionsålder som de facto är 59 år och ingalunda 65 år, som det står på papperet. Jag vill också säga något om pensionärerna. De allra fattigaste pensionärerna är de som har det s.k. 16 000 personer som hade ett sådant år 1991, när det infördes. Därefter var den många som sökte. pensionärer. Men i februari 1994, ett år senare, var siffran nere i 12 151 personer. Det har alltså blivit en dramatisk förbättring. Om man ser till att inkomststandarden 1,0 i index är sådan att den precis räcker till grundläggande behov för pensionären, kan vi också glädja oss åt att index, som år 1990 var 1,57, nu år 1993 är 1,64. 64 % översteg dem som krävs för att bekosta livets nödtorft. Man har kunnat konstatera att de sämst ställa har fått det bättre, vilket är glädjande.
Herr talman! Jag har inte berört pensionärernas situation vare sig i mitt anförande eller i min replik. Den debatten får vi ta när den propositionen behandlas. Att det skulle bli en halv miljard i vinst var departementets beräkningar, vilket Gullan Lindblad också påpekade. Det stämde inte överens med de beräkningar som utskottet sedan gjorde och som redovisades.

Det spelar egentligen inte någon roll om det är många eller om det är få människor som drabbas av den ståndaktighet som partierna nu visar genom att hålla fast vid en uppgörelse. Det visade sig vid hearingen att resultatet blev att en stor andel av de långtidssjukskrivna var tvungna att få socialbidrag för att klara sin försörjning. Det visade sig också att ett antal inte hade råd att kosta på sig den rehabilitering de behövde. En del fick välja bort sådana viktiga saker som kanske medicin. Deras försämrade ekonomiska situation med nedskrivningen av nivån fick det resultatet. Det är detta som skall ställas mot att partierna här i riksdagen envisas med att hålla fast vid en överenskommelse.
Herr talman! Vi tycker att det är viktigt att man står vid sitt ord och håller överenskommelser. Men vad det främst handlade om var att få ner utgifterna i försäkringen, samtidigt som man gav ökade incitament för just rehabilitering. Det har visat sig att så är fallet. Det framgick också av hearingen. Men man kan naturligtvis diskutera det. Personligen tycker jag -- det var också regeringens ståndpunkt -- att vi hade kunnat avstå en karensdag till i början av en sjukskrivningsperiod. Men vi fick ingen respons för detta eftersom bl.a. LO inte ställde upp på det. Då har vi denna tingens ordning. Vi går ändå in och hyfsar systemet så att de som väntar på rehabilitering inte skall behöva bli lidande. Det har vi t.o.m. ett lagförslag på. Man skapar en mycket mer flexibel möjlighet till överenskommelse mellan sjukskrivande läkare och försäkringskassa vad gäller att låta de människor som bör få gå på 80-procentsnivån göra det. Förhoppningen är att vi skall få en så bra ekonomi att vi slipper göra sådana här ryckiga överenskommelser i fortsättningen. Jag ber om tillgift över att jag talade om de fattiga pensionärerna. Man hinner inte allt man skall i sitt anförande, och då kommer det i repliken. Jag tror att vi i mångt och mycket är överens också när det gäller behovet av trygghet för pensionärerna. Det är givetvis viktigt att få ned antalet förtidspensionärer, men ingen har på något vis sagt att vi skall ta bort förtidspensioneringarna. Det finns ju människor som har medfödda handikapp och sjukdomar och som saknar förmågan att arbeta. Självklart skall vi arbeta för att alla de människor som verkligen behöver hjälp skall få det. Vi skall förhoppningsvis genom en sund ekonomisk politik och med fortsatta besparingsåtgärder där det är möjligt kunna få ned våra underskott, få ekonomin i balans och få fram alla de arbetstillfällen som viceordföranden talade om tidigare så att vi verkligen kan värna om våra stora sociala trygghetssystem. Att inte göra något nu vore verkligen att orsaka otrygghet för männniskor.

Herr talman! Det råder en ganska fridfull stämning i kammaren just nu, och jag har inte för avsikt att dra i gång någon större debatt. Det finns, som har sagts, en mycket stor enighet om betänkandet i dagsläget. Det är naturligtvis värdefullt. Hoten finns emellertid i den offentliga debatten. Dem får man naturligtvis ta när de dyker upp. Gullan Lindblad gjorde en viktig markering när hon sade att hon anser att man måste ha trygga socialförsäkringar. Det låter ju bra. Vi får testa litet längre fram om hela Gullan Lindblads parti är med på det. Jag hoppas att det blir på det sättet. Detta ärende är egentligen stort. Det upptar ganska stora anslag till socialförsäkringarna -- uppemot 80 miljarder. Då ligger föräldraförsäkringen utanför. Ärendet borde kanhända ha mött en något större uppmärksamhet. Socialförsäkringarna är en mycket viktig del av välfärden på det sättet att de skall ge trygghet vid olika tillfällen i livet. Det är också ett omfattande system som uppgår till ett stort antal miljarder. Det är viktigt att försäkringarna fungerar på ett likformigt och rättvist sätt i alla lägen. Det är den uppgiften vi i utskottet skall försöka lösa. Vi har speciellt följt rättstillämpningen vad gäller försäkringarna. Vi har ägnat mycket tid åt vissa frågor och mycket ingående penetrerat i varje fall två mycket viktiga områden eller delfrågor. Den ena är 70 eller 80 % som nivå i sjukförsäkringen, vilket somliga talare har berört. Det gäller också tolkningen av reglerna för hel förtidspension vid idellt eller politiskt arbete eller arbete i hemmet. Båda frågorna har aktualiserats i socialdemokratiska partimotioner. Vi menar att Riksförsäkringsverkets och kassornas tolkning av de intentioner utskottet utfärdade i samband med bestämmelserna om 70-procentig ersättning har varit alltför snäv. Det har i vissa fall lett till att antalet förtidspensioneringar har ökat. Det har också varit hindrande i rehabliteringsarbetet. I den andra frågan begär vi ett beslut eller tillkännagivande av riksdagen om rätt för förtidspensionärer att vara ideellt verksamma utan att pensionen reduceras. Som tidigare framhållits i debatten har utskottet i sin helhet sett mycket allvarligt på kritiken och också anordnat utfrågningar i båda dessa avseenden. Det har framkommit att de bestämmelser i sjukförsäkringen som gäller för den högre ersättningen på 80 % upplevs som stelbenta, byråkratiska och i vissa fall orättvisa för olika grupper av sjukskrivna. Vi har alltså tagit intryck av debatten och kritiken utifrån och av motionerna. Utskottet har gjort en mjukare tolkning av bestämmelserna. Huvudregeln för att få 80-procentig ersättning är i fortsättningen att behandlingen eller rehabiliteringen ordinerats av läkare och att det finns en behandlingsplan som godkänts av försäkringskassan. På det här sättet får man en rakare och mjukare tillämpning av reglerna. De måste upplevas som mer rättvisa och likformiga. De skall inte heller få styrande effekter på behandlingsmetoderna. Det förefaller att vara en liten fråga, men den har en oerhört stor betydelse för enskilda -- ekonomiskt, men också för att motivera rehabilitering. Det är positivt att utskottet i enighet har kunnat göra denna förändring. Också när det gäller förtidspension i samband med ideellt arbete har utskottet gjort en justering och en mer generös tolkning. Utskottet säger i betänkandet att det ligger ett mycket stort värde i att en handikappad förtidspensionerad person kan engagera sig ideellt. Vi har i betänkandet gjort ett förtydligande som leder till att handikappade som söker förtidspension och som har helt nedsatt arbetsförmåga inte behöver känna oro för att de nya nivåerna leder till en lägre pension. Jag anser det positivt att vi har kunnat göra det. Det är en framgång för försäkringen att vi har kunnat lösa det på det här sättet. Det finns ytterligare en fråga att ta upp. Vi har gjort ett särskilt yttrande när det gäller ersättning vid arbetsskada. Vi socialdemokrater står naturligtvis för det beslut utskottet har fattat, men vi har ändå velat göra en mycket viktig markering. Den 1 juli 1993 försämrade regeringen och den borgerliga majoriteten arbetsskadeförsäkringen. Det innebar materiella förändringar av visst slag genom att arbetsskadesjukpenningen slopades. Nu går Ny demokrati ett steg längre och vill avskaffa arbetsskadelivräntorna. Det är ett mycket mycket långtgående steg. Arbetsskadeförsäkringen, eller yrkesskadeförsäkringen som det hette tidigare, är ju en av de allra äldsta socialförsäkringarna. Vi från vårt parti ser det som alldeles självklart att de som utsätts för risker, skador och sjukdomar i jobbet också skall vara försäkrade och ha ersättning. Det är en oerhört viktig princip att det också är företagen och produktionen som betalar det. Vi ser Ny demokratis motionsyrkande -- man har också en reservation på denna punkt -- som väldigt långtgående. Vi vill göra en mycket kraftig markering om att vi ogillar detta. Arbetsskadeförsäkringen är oerhört viktig för de anställda. Vi tycker att det är väsentligt att det finns ett ekonomiskt skydd om det skulle uppstå en skada i arbetslivet. Denna markering vill vi göra. Nu har alltså utskottet skickat motionen vidare till utredningen. Den borde egentligen avfärdas direkt, men jag hoppas att den kan begravas på ett snyggt sätt i utredningen.
Herr talman! Börje Nilsson klagar på oss för att vi har skrivit en motion. Jag tror inte Börje Nilsson har läst vad det står i den motionen när han konstaterar sakförhållandena. Vi har nämligen begärt att man skall låta utreda förutsättningarna för en förändring. Det är faktiskt det enda vi har begärt. Verkligheten är ju att förutsättningarna ändras hela tiden. Vi får inte, vilket socialdemokraterna förespråkar, köra ned i gamla djupa inkörda fåror och stanna där. Man måste utveckla sig själv. Politikerna måste utveckla sig. Det politiska systemet måste hänga med verkligheten. Man får inte bara godta något och säga att det alltid har varit så och att det därför skall vara så framgent. Vi begär att man skall utreda nya förhållanden och se om det finns andra förutsättningar för att göra ett nytt system.
Herr talman! Det är riktigt att ni föreslår att man skall utreda denna fråga, men bakom detta döljer sig naturligtvis ett angrepp mot försäkringen som sådan. Vi tolkar det så att man vill gå ytterligare ett steg och avskaffa livräntorna, och det ser vi som mycket farligt. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det bakom nydemokraternas uppfattning ligger en bristande förståelse för, kontakt med och kännedom om arbetslivet. Det är en gammal och oerhört viktig princip att de som har tunga och besvärliga jobb och som utsätts för skador också får ersättning. Jag tycker att det är allvarligt att man, som nydemokraterna nu gör, börjar tafsa på den.
Herr talman! Kanske måste även av hävd viktiga principer ändras. Förutsättningarna i företagen ändras. Det skapas modernare maskiner, och vi vet alla att förutsättningarna inom industrin ändras. Varför måste vi sitta kvar i gamla och förstelnade attityder, när utvecklingen går framåt? Vi måste hänga med.
Herr talman! Det är väl i och för sig riktigt att principen är gammal. Man insåg mycket tidigt att det är viktigt att de som verkligen utsätts för skador i jobbet får ersättning och är skyddade ekonomiskt. Visst har det gått framåt i arbetslivet, men vi vet hur arbetslivet ser ut. Många arbetsplatser har oerhörda brister. Det förekommer också olycksfall. Vi ser den här principen som oerhört viktig, och denna försäkring är en av de viktigaste. Det är den markering som vi vid detta tillfälle vill göra gentemot Ny demokrati.
Herr talman! Vi vill ha en likformig och rättvis försäkring.

Ny demokrati kan känna sig delaktigt i det avseendet.
Herr talman! Hur vi ser rent principiellt på socialförsäkringarna framgår av den tunga motion från oss vilken behandlas i betänkandet och i korthet redovisas på s. 16. Vad gäller 70/80-procentsgränsen vill jag, liksom tidigare framhållits, peka på att denna ingick i en överenskommelse som vi tvingades gå med på vid en tidpunkt när ekonomin var skakig. Vi står fast vid den uppgörelsen, men det är också viktigt att man får en riktig tillämpning av bestämmelserna på denna punkt. Vi har sett att det funnits brister, och dessa har vi nu rättat till. Berith Eriksson fick ett besked från Birgitta Dahl om att vi ogillar 70-procentsregeln och gärna ser att ersättningen höjs till 80 %. Vi får se om vi så småningom kan göra den förändringen, som vi tror är riktig. Olika ersättningsnivåer leder till onödig byråkrati. Vi menar att det är rakare med en ersättning om 80 % i sjukförsäkringen, och vi hoppas att vi skall kunna komma fram till ett sådant beslut. Men det kostar pengar, och det måste vi också ta hänsyn till.
Herr talman! Det var bra att vi äntligen fick ett rakare besked från Börje Nilsson. Överenskommelsen upphör att gälla i samband med valet. En förändring på denna punkt betyder att man måste bryta överenskommelsen, oavsett om den gäller bara fram till dess eller inte gör det. Det märkliga i detta sammanhang är att båda sidor verkar vara mycket otillfredsställda med den här överenskommelsen. Det är egendomligt att man då inte kan komma fram till en överenskommelse, där man konstaterar att man inte nådde de eftersträvade resultaten och återgår till en enhetlig nivå inom sjukförsäkringen.
Herr talman! Vi har sett att det förekommer brister och att tillämpningen har varit alltför snäv och byråkratisk. Vi vill för dagen göra en rakare tolkning, och vi har fått en sådan. Det är det läge som vi har i dag. Vi får längre fram se vad som händer med nivåerna.
Herr talman! Jag vill gärna anknyta till vad Börje Nilsson sade om en stor samstämmighet i utskottet, trots allt. Jag vill gärna framföra ett tack till mina kolleger för att vi har kunnat ha en konstruktiv debatt i dessa frågor. Vi har också i flera stycken kommit fram till förslag som jag tror kommer att gagna de försäkrade. Vi har också ibland modet att gå litet utanför den proposition som vi behandlar, där vi vet att vi med vårt samlade kunnande kanske kan göra det ännu bättre än vad som föreslås på papperet. Jag är glad över detta, men i en fråga är vi uppenbarligen inte överens. Det gäller arbetsskadeförsäkringen. Jag kommer ihåg att jag personligen redan i början av 1980-talet började föra debatter om arbetsskadeförsäkringen. Jag hade då praktiskt arbetat med frågan och såg vartåt det skulle luta. Till sist hade praxis förändrats i Försäkringsöverdomstolen så att bortemot 90 % av alla anmälda skador godkändes som arbetsskador. Arbetsskadefonden började tömmas på pengar. Pengarna rann ut som genom ett såll. Som jag sade i mitt inledningsanförande skulle vi haft ett underskott i fonden på bortemot 95 miljarder redan om några år. Hela tiden har socialdemokraterna sagt nej. Man har velat utreda, och man har inte velat ändra bestämmelserna. Då frågar jag mig: Hur långt skulle det fått gå innan socialdemokraterna varit beredda att göra någon förändring? Jag tycker mig i partimotionen i år finna en ökad öppenhet för behovet av förändringar. Det är ett litet steg på vägen. Men det hade runnit åtskilligt fler miljarder ur fonden om vi hade varit lika senfärdiga vi andra som ändå hade modet att ta itu med en försäkring som av personalen inom försäkringskassorna betecknades som försäkringarnas gökunge. Nu säger socialdemokraterna i sitt särskilda yttrande att representanterna i beredningen från deras sida kommer att verka för att de ståndpunkter socialdemokraterna företräder beaktas. Vilka ståndpunkter är det, Börje Nilsson? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på.
Herr talman! Det är riktigt att anmälningarna i arbetsskadeförsäkringen har ökat högst väsentligt under 1980-talet och att kostnaderna också stigit. Men Gullan Lindblad vet mycket väl grundproblemet bakom detta, nämligen brister i arbetsmiljön. Det är företagen som får ta ansvar för detta. Det är också oerhört väsentligt att det finns en företagshälsovård. Där har man gjort försämringar. Vi menar att det är mycket viktigt att man bedriver det förebyggande arbetet. Det måste ske på företagen, som måste ha en bra hälsovård. Arbetsskadeförsäkringen infördes i sitt nuvarande skick 1976. Det är tid att se över praxis och se hur det fungerar. Det har vi också förfäktat i flera motioner i olika sammanhang. Men det är något annat än att ta bort arbetsskadesjukpenningen och göra andra väsentliga förändringar. Det kan vi inte ställa upp på. Vi menar att försäkringen är oerhört viktig för arbetslivet och för alla dem som är verksamma i arbetslivet.
Herr talman! Då har utskottet fått besked var socialdemokraterna står i denna fråga, nämligen att ni är beredda att se över praxis. Ack, ack, herr talman, om vi inte hade kommit längre under de här åren då hade vi ju haft detta gigantiska underskott. Det räcker faktiskt med att vi har ca 22 miljarder. Det är tillräckligt bekymmersamt. Men nu skall vi se framåt. Jag håller med om att det här är en viktig fråga för bl.a. arbetsmiljöerna. Det kan ge ett ökat incitament för arbetsgivarna att verkligen se till att arbetsmiljöerna är så bra att man inte får förslitningsskador och annat. Dock torde det vara så att vi i Sverige har kanske världens främsta arbetsmiljöer, inte minst på grund av att vi har starka fackliga organisationer som har sett till den saken, och det är bra. Det finns en framkomlig väg, av många, och det är att föra över arbetsskadeförsäkringen till antingen arbetsgivarna eller till arbetsmarknadens parter. Det får vi fler tillfällen att diskutera. Men vi har hittills i utskottet sagt, att arbetsskadeförsäkringen innehåller ett skaderättsligt moment. På den punkten är vi överens. Kanske vi då kunde vara beredda att, som ett alternativ, lyfta ut denna försäkring så att det kunde framstå för arbetsgivarna att det lönar sig med goda arbetsmiljöer. Indirekt skulle detta innebära lägre avgifter till försäkringen för de företag och arbetsgivare som har en god arbetsmiljö. Jag skulle gärna vilja höra Börje Nilssons synpunkter på det sistnämnda.
Herr talman! Jag vill påpeka att den socialdemokratiska regeringen mycket tidigt uppmärksammade kostnadsutvecklingen i arbetsskadeförsäkringen. En utredning var också påbörjad för att se över kostnadsutvecklingen och framför allt praxis. Det var säkerligen tid för det, efter det att den fungerat under ett antal år. Det är ju också så, Gullan Lindblad, att frågan om arbetsskadeförsäkringen är överförd till den nya beredningen för prövning. Prövningen får alltså ske i beredningen, men för oss socialdemokrater är det ändå viktigt att det finns en försäkringsfunktion kvar som arbetsgivarna svarar för. Det är också ytterst väsentligt att ersättning utgår vid olycksfall, skador och sjukdomar i arbetslivet.
Herr talman! Det räcker inte att se över praxis och att uppmärksamma kostnadsutvecklingen. Det handlar också om att handla, herr talman, vilket den borgerliga regeringen och riksdagspartierna förmått att göra, utöver Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi har åstadkommit en rättvänd försäkring, där kravet för att erhålla förmåner från arbetsskadeförsäkringen nu är ett klarare samband mellan arbetsmiljön och skadan än tidigare. Tidigare var ju kriteriet att om inte särskilda skäl talade emot det faktum att det fanns skadliga faktorer skulle vederbörande få ersättning. Undra på att denna försäkring fullständigt raserade allt vad ekonomiskt tänkande heter! Vi är nu en bit på väg, och jag hoppas att vi skall nå ännu längre i den kommande beredningen.
Herr talman! Gullan Lindblad vet mycket väl att det är praxis som är styrande i det hela. Gullan Lindblad säger att den borgerliga regeringen har handlat. Men det har man ju gjort genom att försämra försäkringen. Man har slopat sjukpenningen i försäkringen. Det är naturligtvis inte acceptabelt, inte riktigt. Sjukförsäkringsdelen är ju också en viktig del i arbetsskadeförsäkringen. Det man nu åstadkommit är försämringar. Men det är inte på det sättet man skall angripa försäkringen. Försäkringen måste finnas kvar. Det är viktigt för dem som är verksamma i arbetslivet och som jobbar i industrin. Gullan Lindblad vet mycket väl att praxis är styrande och att det är där kostnaderna ligger, och detta måste justeras.
Herr talman! Praxis baseras på lag, vilket är detsamma som lagtillämpning, Börje Nilsson. Det är därför väsentligt hur lagen är utformad. Fortfarande har vi en arbetsskadeförsäkring, dvs. det finns möjlighet till livränta om skadan är varaktig. Men, som jag redan sagt, ärendet ligger i beredningen, och jag hoppas att beredningen skall bli konstruktiv på denna punkt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder som rekommendationerna från ESK:s parlamentarikerförsamling hittills har föranlett inom ESK och vilka ytterligare åtgärder som är tänkbara. Låt mig först konstatera att någon fastställd ordning för behandling av parlamentarikerförsamlingens rekommendationer inte existerar inom ESK:s ministerråd. Sverige försökte som ordförande vid ämbetsmannakommitténs möte i Prag i september 1993 att få till stånd en behandling av de i juli 1993 antagna rekommendationerna. Sverige fick visserligen stöd för denna linje av ett flertal stater, men då enhällighet inte uppnåddes ägde inte någon diskussion i sak rum. Kommittén tog endast kännedom om besluten. Jag delar Pär Granstedts uppfattning att även om parlamentarikerförsamlingen endast är rådgivande bör ministerrådet ta största möjliga hänsyn till församlingens rekommendationer. Rekommendationerna är även av betydelse för ESK genom ESK-parlamentarikernas agerande i sina respektive nationella parlament. Jag anser att ESK bör sträva efter en modell som mer liknar andra europeiska regionala organ som t.ex. Europarådet och NATO. Som ett första steg bör ministerrådets politiska underorgan -- ämbetsmannakommittén och ständiga kommittén i Wien -- diskutera rekommendationerna. På grundval av en sådan behandling skulle därefter ministerrådets ordförande lämna en rapport till den parlamentariska församlingen. Banden mellan församlingen och ESK-organen skulle också kunna stärkas om församlingens s.k. ständiga utskott förlade ett årligt möte till Wien. Därmed skulle både formella och informella kontakter mellan de olika delarna av ESK underlättas. Resultatet av dessa förslag skulle kunna bli ökad transparens, ökad demokratisering av ESK processen och ökad politisk genomslagskraft för ESK. I förlängningen är detta, enligt min mening, av betydelse även för en bättre, ömsesidigt samverkande säkerhetsordning i Europa. Ett särskilt hinder för att nå detta mål är skillnaderna i beslutsregler. Församlingens majoritetsregel är principiellt annorlunda än ministerrådets konsensusregel. Denna grundläggande skillnad medför att enskilda regeringar med framgång kan motsätta sig -- som förra året -- en sakbehandling av kontroversiella rekommendationer av församlingen. Majoritetsregeln i församlingen kan samtidigt medföra att krav på kompromissbeslut minskar och därmed leda till mindre uppmärksamhet och följsamhet i ESK:s ministerråd och ämbetsmannakommitté. Därför är det angeläget att söka en bättre överensstämmelse mellan beslutsreglerna. Församlingen rekommenderade en uppmjukning av kravet på enhällighet för ESK-beslut. Det kan förefalla naturligt att ansluta sig till detta krav inte minst med hänsyn till att denna viktiga procedurregel missbrukats för att förhindra en behandling av parlamentarikerförsamlingens rekommendationer. Samtidigt måste konstateras att sådant missbruk inte är regel. Varje medlemsstat som utnyttjar enhällighetskravet i blockerande syfte tär på sitt politiska kapital i medlemskretsen, vilket är ett skäl till att detta sällan sker. Enhällighet är också viktigt för att få en reell uppslutning kring beslut. Efter noggrant övervägande beslöt jag dock att vid rådsmötet i Rom, ansluta mig till kravet på uppmjukning av enhällighetsregeln. Min tanke var att dess tillämpning skulle i princip inskränkas till beslut av normativ karaktär, medan vissa operativa beslut skulle kunna fattas av en kvalificerad majoritet. På denna punkt råder delade meningar bland ESK-staterna och diskussionen måste därför fortsätta. Beslut kan förväntas fattas i höst vid ESK:s s.k. granskningskonferens i Budapest. För att få större effektivitet i besluten borde ESK också kunna skapa fler begränsade beslutsorgan. ESK trojkan är ett bra exempel. De av parlamentarikerförsamlingen antagna rekommendationerna täcker ett brett område. Rekommendationerna behandlar politiska frågor, problem rörande ekonomi, vetenskap, teknologi och miljö, frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Jag saknar möjlighet att här gå in på de enskilda rekommendationerna. Parlamentarikerförsamlingens rekommendationer har en inriktning som står nära i överensstämmelse med huvuduppgifterna för det svenska ordförandeskapet. Dessa prioriteringar har redovisats tidigare för riksdagen. Vi satsade på förebyggande diplomati och krishantering. Vi sökte befästa värdegemenskapen mellan ESK-staterna. Vi ville förbättra samverkan med andra internationella organisationer, i synnerhet FN. Vi sökte fortsätta stärka ESK som organisation. Ministerrådet och ämbetsmannakommittén har under det gångna året fattat ett flertal beslut med denna inriktning. Några av församlingens rekommendationer och ESK:s beslut önskar jag särskilt kommentera. Kosovo, Sandjak och Vojvodina skulle få fortsätta sin verksamhet var viktigt. Ministerrådet tog också ett beslut härom. Jag kan bara starkt beklaga att diskussionerna med regeringen i Belgrad ännu inte lett till ett sådant resultat trots ett flertal försök. Men överläggningarna fortsätter -- senast genom ett besök av ESK:s ämbetsmannastrojka i Belgrad. Församlingen uppmärksammade även de negativa effekterna på grannstaterna av FN-sanktionerna mot Serbien-Montenegro. Det svenska ordförandeskapet verkade aktivt för att ESK skulle vidta åtgärder för att lindra grannstaternas ekonomiska börda till följd av implementeringen av sanktionerna. Det är därför tillfredsställande att notera att en särskild ESK-konferens om denna fråga har lett till att ett stort antal projekt med detta syfte nu planeras eller påbörjats i grannstaterna. Minoritetskommissariens verksamhet fick betydande utrymme och stöd i parlamentarikerförsamlingens rekommendationer. Jag delar helt den positiva bedömning av denna verksamhet som församlingen gör. Kommissarien är förtjänt av ett starkt stöd. Jag och mina medarbetare har själva försökt lämna det i olika sammanhang. Samtidigt har jag invändningar mot vissa av de resonemang som förs av församlingen beträffande minoritetskommissarien. Bl.a. förespråkas en bred tolkning av kommissariens mandat. Jag vill avråda från att ge kommissarien ett alltför brett verksamhetsfält. Det är en tillgång att kommissarien koncentrerar sin uppmärksamhet på sådana minoritetsproblem som utgör tänkbara hot mot fred och säkerhet i ESK-området. Vi bör enligt min uppfattning eftersträva att behålla denna säkerhetspolitiska inriktning av kommissariens verksamhet. Församlingen understryker i sina rekommendationer vikten av samarbete med andra internationella organisationer och i synnerhet FN. observatör i FN:s generalförsamling och en särskild ramöverenskommelse om samverkan gjordes. Vi inititerade även regelbundna överläggningar om demokrati och mänskliga rättigheter mellan ESK, Europarådet och FN. Europarådet och ESK har genomfört ett antal samarbetsprojekt och samarbetat i samband med valövervakning. Med NATO/NACC bedriver ESK samråd i olika former i synnerhet om fredsbevarande verksamhet. Herr talman! Låt mig avslutningsvis understryka att Sverige, i första hand i samråd med ESK:s ordförande och med generalsekreteraren, arbetar för en sakbehandling inom ESK av församlingens rekommendationer på sätt som redovisats i början av mitt inlägg. Jag försökte under min tid som ordförande i rådet att i största möjliga utsträckning dra in parlamentarikerna i ESK:s arbete. Bl.a. ingick representanter för parlamentarikerförsamlingen i delegationen vid mina besök i de nya medlemsstaterna. Vidare föreslog vi särskilda möten mellan ESK-staternas regeringsrepresentanter och ESK-institutioner å ena sidan och parlamentariker och frivilliga organisationer å andra sidan. Som ett resultat härav organiseras senare i år ett första gemensamt seminarium om ESK:s förebyggande diplomati och frivilligorganisationernas roll. Strävandena att skapa fruktbara länkar mellan parlamentarikernas och regeringarnas arbete i ESK måste fortsätta.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för det här svaret, och när jag säger att jag vill tacka så menar jag det verkligen -- mer än vad man kanske gör vanligtvis när man tackar för interpellationssvar här i kammaren. Jag tycker nämligen att det är ett mycket bra svar i flera avseenden. Det gläder mig att utrikesminstern har utnyttjat detta tillfälle att inför kammaren göra en auktoritativ deklaration av hur regeringen nu ser på ESK-arbetet, mot bakgrund av de rekommendationer som parlamentarikerförsamlingen har gett. Det är viktigt för oss som skall fara till Wien i sommar och delta i nästa möte med parlamentarikerförsamlingen att ha med oss detta ställningstagande från den svenska regeringen. Dessutom noterade jag att den svenska rollen inte oväntat är mycket positiv, sedd utifrån de strävanden som parlamentarikerförsamlingen har gett uttryck för. ESK-arbetet är mycket viktigt för Europas framtid. Om vi vill kunna se en ny europeisk säkerhetsordning har ESK helt klart en nyckelroll, bl.a. därför att det är det enda säkerhetspolitiska organet som verkligen är alleuropeiskt och som dessutom innefattar Nordamerika. Det gör att det är viktigt att ESK får den styrka, effektivitet och förankring som krävs för att ESK verkligen skall kunna fullgöra den här uppgiften. En förutsättning för att ESK-arbetet skall få en sådan tyngd är att det är ordentligt parlamentariskt förankrat. I det sammanhanget är naturligtvis ESK:s parlamentarikerförsamling viktig. Därför är det allvarligt att man i ESK:s ministerråd hittills har tagit så lätt på parlamentarikerförsamlingens arbete. Om någon förändring inte sker på den punkten kan det lätt bli så att parlamentarikerförsamlingens arbete upplevs som tämligen meningslöst och att en förtroendekris uppstår mellan parlamentarikerna och de ansvariga ministrarna i ministerrådet. Detta vore naturligtvis mycket allvarligt för ESK arbetets framtid. Utan den grundläggande parlamentariska förankringen kommer det att bli svårt att driva ESK-arbetet vidare mot större tyngd och effektivitet. Därför är det positivt att Sverige ändå har varit pådrivande i att få till stånd ett mer systematiskt samarbete mellan ministerråd och parlamentarikerförsamling. Den modell för hur hanteringen av parlamentarikerförsamlingens rekommendationer skall se ut som utrikesministern skisserade i sitt svar är väl värd att arbeta vidare på. Ett led saknas dock i den beskrivning som görs i svaret, men jag tror att det kanske är ett förbiseende. Jag utgår från att det också skall ligga en behandling i ministerrådet mellan behandlingen i ämbetsmannakommittén och rapporten till parlamentarikerförsamlingen. Utrikesministern kan kanske kommentera detta, men jag utgår från att det var så det var tänkt. Jag tycker att det är en rimlig ordning att ämbetsmannakommittén går igenom rekommendationerna och vidarebefordrar sina synpunkter till ministerrådet, men att ministerrådet tar ställning till parlamentarikerförsamlingens rekommendationer och vidtar åtgärder med anledning av de rekommendationer som man anser sig kunna stödja. Sedan bör en detaljerad rapport gå tillbaka till parlamentarikerförsamlingen, som i sin tur kan få bedöma om ministerrådet har agerat på ett riktigt och rimligt sätt. Många av parlamentarikerförsamlingens strävanden går ju ut på att stärka, fördjupa och effektivisera ESK-arbetet. Här finns det en hel del som behöver göras: man behöver mera resurser och ett bättre beslutssystem. I det sammanhanget noterade jag också med tillfredsställelse Sveriges roll i arbetet att försöka nå fram till effektivare beslutsordningar, så att det blir svårare att blockera beslut i ESK-arbetet. Jag tror att det är nödvändigt att man når ett effektivare beslutssystem för att ESK skall kunna agera mer och snabbare när det behövs. Detta arbete måste alltså drivas vidare. Det kan man göra både genom att se över beslutsreglerna i ministerrådet och -- vilket utrikesminstern skisserade -- genom att ha särskilda organ som kan agera i vissa bestämda frågor. Det är också nödvändigt att öka resurserna till ESK:s organ och framför allt ge dem större kompetens och handlingsmöjligheter. Det är viktigt att såväl minoritetskommissarien som generalsekreteraren har möjlighet att ta initiativ i större utsträckning än hittills och att man också skapar större initiativmöjligheter för de olika specialinstitutionerna. Särskilt viktigt är att ESK kan agera tidigt -- varna tidigt och arbeta förebyggande. Även på denna punkt noterar jag med tillfredsställelse de svenska initiativen. En av de viktigaste framtidsuppgifterna för ESK är nog att just bygga upp sina möjligheter att reagera tidigt på sådant som kan leda till konflikter, och då är inte minst samarbetet med enskilda organisationer, som också berörs i svaret, betydelsefullt.

Herr talman! Svaret som vi har fått från utrikesministern belyser verkligen de tillkortakommanden som beslutsordningen innebär. Jag tycker, liksom Pär Granstedt, att det är bra att utrikesministern agerar i den här frågan. Parlamentarikerförsamlingen är en ganska ny institution i ESK-familjen, och det är klart att man måste finna former för att vi skall kunna agera på ett bra och effektivt sätt. Det har blivit väldigt tydligt för oss som arbetar i parlamentarikerförsamlingen att beslutsordningen måste ändras och att den måste få någon annan form än koncensus minus ett. Det kan vara olika former. Jag tror inte att man strikt skall begränsa sig till en enda, absolut beslutsordning. Detta är en otroligt viktig fråga, och den var alltså föremål för diskussion förra sommaren i Helsingfors. Då gjorde vi ett antal rekommendationer. Självfallet kan vi inte fatta egna beslut, utan vi ger rekommendationer till de nationella parlamenten och ministerrådet. Jag skulle gärna vilja att utrikesministern kommenterade en del av våra rekommendationer till ministerrådet. Förutom detta med beslutsordningen handlar det om att förstärka de olika organen, t.ex. ODIHR-kontoret. Det gäller att också etablera nya mekanismer och nya organ, t.ex. en miljömekanism genom vilken man bättre skall kunna samverka när det gäller miljöförbättringar inom ESK:s medlemsländer och samordna dem. Det handlar också om att inrätta ett permanent säkerhetsråd och ett permanent organ för uppföljning och implementering av ESK:s beslut. Det sistnämnda ser jag som väldigt viktigt, måste jag säga. Vi har också rekommenderat att högkommissarien för nationella minoriteter skall få ett vidare mandat. I svaret ser jag att utrikesministern inte har samma uppfattning som vi i det fallet, men jag tror att frågan om högkommissariens roll är värd att diskutera fortsättningsvis. Vi föreslår att högkommissarien skall förelägga en rapport till parlamentarikerförsamlingen, men det kan ju inte vi bestämma att han skall göra -- det mandatet måste ges av ministerrådet. Jag skulle gärna vilja få några kommentarer kring detta. När det gäller missionerna till Kosovo, Vojvodina och Sandjak och närvaron i Kosovo, som har berörts här, är vi naturligtvis överens. Jag skulle gärna vilja veta litet mer om vilken policy Sverige kommer att driva vid granskningskonferensen i Budapest.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att det är en viktig interpellation som Pär Granstedt har väckt. Jag brukar inte tycka om att lämna så långa interpellationssvar, men jag tyckte att det var väl värt att göra det den här gången. Detta är ett område där vi måste samverka för att skapa en bättre ordning. Det är inte så konstigt, eftersom det, som Kristina Svensson påpekade, är fråga om en ny organisation, att man ännu inte har funnit formerna för sitt arbete, men kanske har inte heller intresset på alla håll varit lika starkt som i Sverige för att finna nya och fungerande former. Jag tycker därför att det är naturligt att vi tar på oss en pådrivarroll, både i ministerrådet och i parlamentarikerförsamlingen. Jag tror att den församling som kommer att mötas i sommar är mycket viktig och att det finns möjlighet att från svensk sida ta initiativ för att samverka och föra dessa frågor vidare. Jag tror att den modell som skisserats av mig i svaret vore rimlig. Självfallet skall det vara så, som Pär Granstedt påpekar, att ministerrådets ordförande även bör lämna en rapport som kan diskuteras på ministerrådet. Den stora fördelen med att i ett första steg lyfta fram ämbetsmannakommittén är att denna ofta sammanträder i Wien och har blivit alltmer av ett exekutivt organ, vilket jag tycker är riktigt och rimligt. Den har därigenom tid och helt andra möjligheter att agera på församlingens rekommendationer. Jag tycker att det är ett bra förslag att minoritetskommissarien skulle lämna en rapport också till parlamentarikerförsamlingen. Hans arbete är så viktigt för freden och säkerheten i Europa att det vore mycket rimligt. Han har säkert hållit tal till församlingen, men jag tycker att det är rimligt att han lämnar en rapport. Jag tycker att vi skulle kunna foga detta till våra förslag. Jag är helt överens med Kristina Svensson om att uppföljningen och implementeringen inom ESK måste förbättras. Jag menar att detta måste bli en av de viktiga frågorna på det kommande högnivåmötet i Budapest, som har granskningskonferensens form. Det sker alldeles för många överträdelser av ESK:s principer, och det är oerhört viktigt att vi i dagens Europa inte glömmer Parisstadgan utan hävdar dess grundvalar. Jag tror också att en bättre och starkare roll för församlingen kommer att leda till att vi får mera aktiva ESK-parlamentariker i de nationella parlamenten. Jag menar för min del att Sveriges riksdag tillhör de parlament där ESK uppmärksammas och där också ESK parlamentariker tar upp frågor i diskussion med ansvarig minister. Jag är inte lika säker på att det sker lika ofta i andra parlament. Även här tror jag att parlamentarikerförsamlingen har en viktig insats att göra.
Herr talman! Jag vill tacka för de här ytterligare kommmentarerna. Jag tror att det är viktigt att betona att det organ som skall ansvara för rapporteringen tillbaka till parlamentarikerförsamlingen är ministerrådet. Det bör inte råda någon tvekan på den punkten. Det är ministerrådet som är det högsta beslutande organet. Eftersom parlamentarikerförsamlingen sammanträder bara en gång om året, finns det gott om tid att behandla alla parlamentarikerförsamlingens rekommendationer också i ministerrådet. Men om ämbetsmannakommittén kan agera redan innan ministerrådet har haft anledning att ta ställning, är det självklart bara en fördel. Det beror naturligtvis på frågornas karaktär. Framför allt är det naturligt att ämbetsmannakommittén lägger fram förslag om aktioner med anledning av parlamentarikerförsamlingens förslag. Men ansvarsförhållandet måste dessutom vara sådant att ordföranden i ministerrådet å dettas vägnar rapporterar till parlamentarikerförsamlingen och ger denna den möjlighet som en parlamentarikerförsamling alltid har att granska hur fögderiet har skötts. Jag tror att det är viktigt att parlamentarikerförsamlingen på det sättet får en aktiv granskningsroll i ESK-arbetet. Det andra ledet i det som parlamentarikerförsamlingen vill åstadkomma är att få till stånd en större effektivitet i ESK systemets organ och starta en reformprocess som gör att ESK blir mera exekutivt och handlingskraftigt än i dag. Jag har också stort förtroende för att det som parlamentarikerförsamlingen fortsättningsvis kan komma att kräva också kommer att få ett stöd från svensk sida. Låt mig till sist säga att jag också tycker att det är viktigt att parlamentarikerförsamlingens arbete följs upp även i de nationella parlamenten. Som utrikesministern noterade har vi strävat efter att göra detta också här. Men det finns här en ömsidighet. Ju mer man ser att parlamentarikerförsamlingens arbete verkligen har effekt på ministerrådet, desto större förutsättningar finns det också att få ett intresse i de nationella parlamenten. Men givetvis finns det också ett omvänt samband. Om ministrarna känner att man inte respekterar parlamentarikerförsamlingens synpunkter, får de på huden hemma i det egna parlamentet. Vi känner också ett ansvar för att driva på våra kamrater i de nationella parlamenten att verkligen sätta press på sina respektive regeringar, så att parlamentarikerförsamlingens arbete verkligen får tyngd och effekt.
Herr talman! Också jag får tacka för utrikesministerns kommentarer. Jag tycker att det är naturligt att Sverige skall föra en pådrivande politik i ESK. Det har vi gjort under de år som har gått. Vi verkar vara överens om att vi har all anledning att ytterligare förstärka den attityden. Vi kommer från parlamentarikernas sida under mötet i Wien naturligtvis att föra fram våra initiativ och att driva en hel del frågor där, bl.a. de som vi har berört här i dag. Det är nödvändigt att parlamentet hittar sin roll i den här beslutsordningen och att vi får en fruktbar dialog, där beslut tränger igenom i båda riktningar. Annars finns det mycket stor risk för att parlamentarikerförsamlingen bara blir en diskussionsklubb där man träffas. Det kan i och för sig vara trevligt, men det måste leda framåt till beslut som realiseras. Jag ser att vi har samma hållning i dessa frågor, men jag fick egentligen inga kommentarer till hur utrikesministern ser på en förstärkning av ODIHR och, vilket jag faktiskt inte nämnde, inrättande av ett kontor för offentlighet av ESK:s data, av ESK:s beslut osv. Det var en av våra rekommendationer till ministerrådet. Andra frågor som jag nämnde var miljömekanismen och inrättande av ett permanent säkerhetsråd.
Herr talman! Jag vill också peka på förslaget om att församlingens ständiga utskott skall förlägga åtminstone ett årligt möte till Wien. Jag tror att det är väldigt viktigt att man etablerar en kontakt mellan församlingens ständiga utskott och ämbetsmannakommittén. Jag vet själv hur värdefullt det var när jag träffade ämbetsmannakommittén och fick möjlighet att föra en diskussion direkt med den. Också det kan vara ett mycket viktigt kontaktskapande, som jag vill rekommendera. En del av de frågor som Kristina Svensson har tagit upp är delvis under beredning. Den punkt där jag framför allt ser framsteg gäller förstärkningen av ODIHR. Man hade ett möte om detta i höstas, och ODIHR kommer att förstärkas. Större öppenhet och offentlighet i ESK:s arbete är något som mycket väl behövs, också för att ESK skall kunna få större betydelse. Jag tycker att detta i allra högsta grad åvilar generalsekreteraren. Jag har sett att det numera åtminstone finns ett ''newsletter'', som berättar om olika beslut, missioner och åtgärder inom ESK:s ram. Jag tycker att detta är ett framsteg. Jag vill också nämna att när jag var i Bulgarien påpekade det bulgariska parlamentets talman, som också var med i parlamentarikerförsamlingen i Helsingfors, särskilt att han var mycket tacksam för att ESK hade genomfört denna konferens till stöd och hjälp för grannstaterna som lider av sanktionerna mot Serbien-Montenegro. Han kunde för egen del konstatera att han hade fått ett direkt gensvar och att hans framställning till parlamentarikerförsamlingen i Helsingfors hade rönt uppföljning. På vissa områden sker det alltså ändå en uppföljning inom denna ram, men man måste skapa en naturlig granskningsmekanism och en naturlig dialog av det slag som vi har i Sveriges riksdag.
Herr talman! Det är bra att det finns beslut om att ODIHR skall förstärkas. ODIHR är en av de mycket viktiga institutionerna inom ESK. Inom parlamentarikerförsamlingen har vi kontakter med ODIHR bl.a. när det gäller valövervakning och valövervakningsinsatser och ser där vilken viktig roll ODIHR spelar. Det är bra att man har förstärkt Jag hoppas också att vi från svenskt håll kan driva frågan om det jag kallar en offentlighetsinstitution eller något liknande. Ett ''newsletter'' må vara första steget, men man måste gå vidare för att nå ut med ESK och med ESK:s arbete så att all den information som finns inom ESK blir tillgänglig på ett annat sätt än den är nu.

Herr talman! Bengt Hurtig, Lena Klevenås och Birgitta Hambraeus har i likalydande interpellationer till statsministern frågat dels om EU frångått principen om gemenskapsrättens företräde framför nationell rätt, dels om Sverige i förhandlingarna lyckats få ett permanent undantag innebärande att svensk grundlag gäller i Sverige även i de avseenden den skulle kunna strida mot EU-rätt. Interpellationerna har överlämnats till mig för besvarande. I Sverige har vi fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Jag vill inledningsvis göra klart att dessa lagar inte, för att låna ett uttryck från frågeställarna, kommer att ''köras över'' av EG-rätten. Detta innebär emellertid inte att EU frångått principen om gemenskapsrättens principiella företräde framför nationell lagstiftning i medlemsstaterna eller att Sverige fått något permanent undantag av den innebörd frågeställarna avser. Något sådant undantag behövs inte för att vi skall kunna hävda våra grundlagar. Hela arbetet för att uppnå ett integrerat Europa med fri rörlighet för människor, tjänster, pengar och varor skulle riskera att bli kraftlöst om de gemensamt fattade besluten inte följdes. Företrädesrätten för EG-rätten har sin grund i att medlemsstaterna överlåter beslutanderätt på vissa områden till gemensamt beslutsfattande. I allt väsentligt gäller detta integrationens huvudområde, dvs. det ekonomiska. Det är ju då ganska självklart att de stater som på så sätt har överlämnat sin beslutanderätt till en gemensam institution inte därefter själv kan hävda att egna ensidigt beslutade regler skall gälla i stället för de gemensamt beslutade. Även i övriga internationella sammanhang är detta en oomtvistad princip, låt vara att det av naturliga skäl i praktiken kan vara förenat med svårigheter att upprätthålla den på det internationella planet i övrigt. Enligt min mening ger interpellationerna tyvärr uttryck för ett förenklat synsätt på EG-rättens förhållande till medlemsstaternas grundlagar. Jag skulle därför vilja nämna några välkända och viktiga förhållanden. Det är endast på de områden som Sverige, och de övriga ansökande staterna, överlämnar beslutsbefogenheter till gemenskapen som EG rätten över huvud taget kan göra anspråk på företräde. Gemenskapen har inga andra befogenheter än dem som medlemsstaterna själva överlämnat och gemenskapens institutioner kan inte själva utvidga dessa befogenheter. Som Grundlagsutredningen inför EG visade rör den alldeles övervägande delen av grundlagarnas regler interna svenska förhållanden som även vid ett medlemskap skulle förbli helt svenska. Skulle det bli aktuellt att flytta över nya områden till gemenskapens kompetens måste det ske genom ett nytt fördrag som samtliga medlemsländer enas om. De beslutsbefogenheter som t.ex. Sverige skulle överlämna bestäms av innehållet i det svenska anslutningsfördraget.

Europakonventionen är som bekant numera en integrerad del av EG-rätten, och EG-domstolen har som en av sina uppgifter att bevaka att konventionen efterlevs. Men därtill kommer att även medlemsstaternas konstitutionella principer och andra internationella konventioner ingår som viktiga delar när EG-domstolen skall avgöra frågor om grundläggande rättigheter. EG-samarbetet har alltjämt sin tyngdpunkt på regler för den inre marknaden, dvs. främst regler om ekonomi, handel och angränsande ämnen. Det är också bara här som majoritetsbeslut är möjliga. I övrigt fordras att alla medlemsstater är överens. Det innebär att EG har ett mycket begränsat utrymme för att besluta om regler med inverkan på svensk grundlag. Går en EG-institution längre går den helt enkelt utöver de befogenheter den anförtrotts av medlemsstaterna. Jag vill i sammanhanget också erinra om den tyska författningsdomstolens uppmärksammade avgörande i samband med Tysklands anslutning till II-besluten. Domarna innehåller viktiga bidrag till en ökad förståelse av även den rättsliga dynamik som finns i det europeiska samarbetet -- en dynamik som snarare innebär ett gemensamt europeiskt utvecklande av grundläggande rättsliga principer än ett ensidigt dikterande från någon sida. EG:s institutioner kan alltså inte själva tillägna sig nya kompetenser. Den svenska deklarationen avseende offentlighetsprincipen som gjordes vid både inledningen och avslutningen av medlemskapsförhandlingarna skall också ses i detta ljus. Deklarationen bör ses som en markering av den vikt vi lägger och kommer att lägga vid våra grundläggande konstitutionella principer. Den bör också ses som ett led i ett särskilt svenskt bidrag till den europeiska rättsutvecklingen. Det är nämligen min fasta övertygelse att Sverige också på detta område kan lämna viktiga bidrag till den europeiska utvecklingen mot ökad integration.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Av svaret framgår för det första att Sverige inte fått något undantag från principen om EU-rättens överhöghet över nationell rätt och för det andra att EU inte frångått denna princip. Statsrådet sprider illusionen att vi inte har fått något undantag därför att det inte behövs. Om EU nu inte har frångått principen om EU rättens företräde framför nationell lagstiftning och Sverige inte begärt något undantag måste EU rätten rimligen gälla på de områden som EU samarbetet omfattar. Den kommer då att ha företräde framför svensk rätt. I grundlagsutredningen inför EU står det, som vi anfört i interpellationen, att de gemensamma normer som är direkt tillämpliga eller har direkt effekt gäller framför medlemsstatens egna lagar oavsett dessas konstitutionella valör -- alltså i princip även grundlagen. Denna princip om gemenskapsrättens företräde utgör en del av gemenskapens regelverk, det s.k. gemensamt uppnådda eller l'acquis communautaire, vilket en tillträdande medlemsstat givetvis måste acceptera. I EU:s grundtraktat, det s.k. Romtraktatet, utgör artikel 5 en lojalitetsklausul, som i praktiken säger att medlemsstaterna inte kan göra en ensidigt beslutad regel gällande gentemot den rättsordning som EU:s medlemsstater gemensamt accepterat. Det finns en rad domar som EG-domstolen har avkunnat. I domen 6 77, Simmenthalmålet, har man utvecklat detta och sagt att varje nationell domstol måste åsidosätta varje bestämmelse i nationell lag som strider mot gemenskapsrätten. I domen 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, slår man fast att en gemenskapsrättslig åtgärd eller dess effekt i en medlemsstat inte kan påverkas av påståenden om att den strider mot landets konstitution. Går man till regeringens egen informationsbroschyr nr 15 1993, som säger att EG rätten går före svensk lag, står där: EG-domstolens uppgift är att säkerställa en enhetlig tolkning av Sverige, även Högsta domstolen, måste därför rätta sig efter EG-domstolens tolkning av EG-rätten. I regeringsformens 11 kap. uttalas att Högsta domstolen i Sverige är den högsta allmänna domstolen. Men den högsta ställning som Högsta domstolen har upphör om dessa principer gäller, och då gäller i praktiken inte denna del av regeringsformen. I regeringsformens 11 kap. 2 § står: ''Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall.'' Innebörden av detta är den gamla principen att våra domstolar skall vara oavhängiga och oberoende. Går vi med i EU upphävs den regeln, eftersom våra grundlagsreglerade svenska domstolar, från Högsta domstolen och nedåt, naturligtvis måste rätta sig efter EG-domstolens tolkningar. EG-domstolen står enligt min mening utanför svensk grundlags kompetens, och blir en utomstående myndighet för de svenska domstolarna. Här har vi alltså en vital punkt där tillträde till EU bryter mot principerna i svensk grundlag, nämligen våra domstolars obeorende. I och med medlemskap flyttar vi över lagstiftningsmakt på ett område som i och med Maastrichtavtalet och unionens utveckling kommer att vara i växande. På de områden där EU-rätten gäller begränsas vår regeringsforms regleringar, som säger att riksdagen stiftar lag. Riksdagen kan visserligen roa sig med att stifta lagar, men det är EU-rätten som gäller, och här hävs riksdagens lagstiftningsrätt. Andra konsekvenser torde bli en ändring av regeringsformens regler för Riksbanken. Eller kan vi slippa ifrån detta? Kan vi ha kvar nuvarande skrivningar när det gäller Riksbanken? Om offentlighetsprincipen samt yttrande och tryckfriheten säger konstitutionsutskottet numera att man inte är riktigt säker att vi har garantier för ens dessa grundläggande principer, som regeringen dyrt och heligt lovat att ej förhandla bort. EG-institutionerna kan inte utvidga sina befogenheter, sägs i svaret. Enligt artikel 235 i Romfördraget har man den möjligheten om ministerrådet är enigt. Även EG-domstolens domar, som jag nyss nämnde, är ett bevis på detta. Man har tagit den ståndpunkten, och det har accepterats av medlemsstaterna. Det sägs i regeringens domstolen som avgör om EG:s rättsakter överensstämmer med EG:s fördrag eller om de skall förklaras ogiltiga. Det lämnas i den formuleringen ingenting över för de nationella domstolarna. Är det inte EG-domstolen som avgör vad som är EG-rätt eller inte? Eller är det möjligtvis den tyska författningsdomstolen som avgör det, vilket man kan få intryck av när man läser såväl statsrådets svar som utrikesutskottets betänkande?

Herr talman! Också jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är en för Sveriges del och för oss riksdagsledamöter en mycket viktig och intressant fråga om grundlagarna och ett medlemskap i Ett inträde är med den nuvarande grundlagen faktiskt olagligt. Vi måste ändra på grundlagen. Enbart detta gör att det är en fråga som borde intressera samtliga ledamöter. Det finns så många illusioner och förhoppningar med i denna debatt. Jag tycker det är viktigt att granska de dokument som vi får ta del av, för att se vad Sverige håller på att göra. Det första som kom var betänkandet EG och våra grundlagar. Där sade man i klartext bl.a. följande: EG, gäller de förpliktelser som följer av medlemskapet utan hinder av vad som annars stadgas i svensk grundlag eller annan lag. Många kallade detta för ''plattläggningsparagrafen'', och det blev ett väldigt ståhej om detta betänkande. Många tyckte att man inte i klartext kunde säga vad det verkligen var frågan om, och att detta kanske var att gå litet för långt. Därför kom följade skrift: Om våra grundlagar och EG -- förslag till alternativ. Där sägs att man gick litet för långt i den första, den blå, boken. Det var nog bara två ändringar som var nödvändiga att göra. Man sade att möjligheten att överlåta rätten att fatta beslut som skall gälla här i landet måste utvidgas. Det var den ena förändringen. Den andra punkten skulle vara EG-domstolens rätt att lämna nationella domstolar bindande besked om giltighet och tolkning av EG:s regler. Man begränsade skrivningarna till dessa två punkter. Man tillade också att reglerna om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten, som har varit så omdiskuterade, står kvar, och att det inte är något bekymmer med detta. Skall man låta lugna sig med dessa försäkringar? Det är väldigt svårt att veta vad som gäller. Nu har jag varit bortrest en vecka i Sydafrika. Jag var inte med i debatten förra veckan om konstitutionsutskottets betänkande nr 21 om grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Men jag kan i varje fall se att alla inte är övertygade. Utskottet konstaterar självt att konfliktriskerna är stora just när det gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det finns i debattprotokollet fåfänga frågor från många, bl.a. Ingela Mårtensson. Man frågar: Finns det garantier för att detta består? Hur skall man nu bete sig som riksdagsledamot, som huvudsakligen inte alls har tid att ägna sig åt EU-frågor? Jo, man får läsa de skrifter som kommer. I t.ex. Sveriges medlemskap i den europeiska unionen kan man läsa om offentlighetsprincipen, som ju är grundlagsfäst. Där står:''Inom EU:s tillämpades tills nyligen inte någon offentlighetsprincip.''

Det låter ju bra, om man inte läser en följande mening -- man kan nästan säga: Hoppsan! Där står:''I en egen deklaration noterar EU-sidan det svenska uttalandet och utgår från att Sverige härvidlag kommer att följa regelverket.'' -- dvs. Herr talman! Det är inte utan att det infinner sig en Kafkaliknande stämning hos oss ledamöter som skall begripa detta, försöka ta ställning och ansvar för Sveriges riksdags beslut i den här frågan. Vi får lugnande försäkringar från olika statsråd. Vi kan med egna ögon läsa vad som står i våra handlingar. Vi kan också med egna ögon läsa vad EU-kommissionen och ministerrådet uttalar, och vi kan läsa utländsk press. Det är oerhört frustrerande, och man blir lätt schizofren när man av denna röra av olika motstridiga uttalanden skall förstå vad som kommer att gälla för Sverige. Det är väldigt många som inte känner sig säkra och som inte litar på att vi kan behålla t.ex. offentlighetsprincipen i Sverige. Jag skall avsluta med att försöka förklara varför det är så svårt att lita på detta. En liknande fråga gäller flyktingpolitiken i EU. Där får vi inte i Sverige ha kvar vår egen flyktingpolitik, eftersom det är fri rörlighet för människor inom EU. Då kan man inte tillåta ett EU-land att ha en invandringsoch flyktingpolitik som gör att människor via det landet, t.ex. Sverige, kommer in i EU och sedan kan röra sig fritt. För mig är detta en parallell till frågan om offentlighetsprincipen. Kan vi i Sverige verkligen ha kvar vår offentlighetsprincip? Det skulle innebära att det fria flödet av information från oss sprider sig i hela EU. Som jag ser det finns det stora risker att vi måste ändra i den för oss grundlagsfästa principen. Jag vill ha svar på om statsrådet verkligen menar att det är möjligt att vi kan ha kvar grundlagen på detta område.
Herr talman! Jag ber också att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det kan inte ha varit en lätt uppgift. Vår ambassadör i Bryssel, Lars Anell har haft interpellationen på remiss. Här gäller det tydligen att utföra en diplomatisk balansakt i den högre skolan för att få statsministerns och EU ministerns uttalanden i kammaren att stämma med Statsrådet säger i svaret på interpellationen: ''Enligt min mening ger interpellationerna tyvärr uttryck för ett förenklat synsätt på EG-rättens förhållande till medlemsstaternas grundlagar. Jag skulle därför vilja nämna några välkända och viktiga förhållanden.'' Det skall tydligen inte gå att med normal fattningsförmåga begripa vad det är vi ger oss in i om vi blir medlemmar i EU. Bara det är ju ett hot mot demokratin! Är det inte helt enkelt så, att om vi blir medlemmar så skall allt det som EG bestämmer antingen direkt inkorporeras eller transformeras till lag i vårt land, varvid våra egna lagar, och också grundlagarna får vika. Denna enkla tolkning tycks statsrådet bejaka då hon anför: ''Hela arbetet för att uppnå ett integrerat Europa - -- skulle riskera att bli kraftlöst om de gemensamt fattade besluten inte följdes.'' Här talar statsrådet om varför det är viktigt att vi ger upp våra lagar och har därmed indirekt sagt att det är just det vi gör. EG-rätten har företrädesrätt framför medlemsländeras lagar, också grundlagar där de berörs. Så är det alltså! Statsrådet säger: ''Det är endast på de områden som Sverige, och de övriga ansökande staterna, äverlämnar beslutsbefogenheter till gemenskapen som EG-rätten över huvud taget kan göra anspråk på företräde.'' Ja, men detta är verkligen inte litet. Framför allt finns i Sverige ingen överblick över hur mycket detta inbegriper. Både Bengt Hurtigs och Lena Klevenås inlägg har ju visat hur man -- uppenbarligen utan att diskutera det -- lämnar över den här rätten på väldigt många grundläggande områden. Jag vill ta upp Riksbanken. I regeringsformen 12 Riksdagen väljer fullmäktige, som utser riksbankschef. Endast Riksbanken har rätt att utge sedlar och mynt. Om vi accepterar att bli medlemmar i EU, accepterar vi också EMU, enligt Maastrichtavtalet. Då skall man redan nu, i andra fasen av utvecklingen av den ekonomiska och monetära unionen, se till att vår centralbank anpassas till gällande lagar. Vilka gällande lagar? Jo, att banken helt enkelt skall upphöra som en bank som kontrolleras demokratiskt av riksdagen. Den skall vara s.k. oavhängig, dvs. inte längre stå under demokratisk kontroll. I tredje fasen, som inget medlemsland har rätt att hindra, som automatiskt inträffar när en viss konvergens har uppnåtts, då skall den helt enkelt bli ett avdelningskontor till den gemensamma centralbanken. Detta är någonting som vi nu lovar om vi går med i EU. Vi förutsätter alltså att en viktig punkt i vår grundlag skall ändras. Anser statsrådet att detta är förenligt med vår grundlag? Vi går med i unionen utan att klargöra att vi därmed inte längre har en riksbank som kontrolleras av riksdagen. Bör man inte ha en grundlagsändring först, och se om svenska folket i vanlig ordning går med på att avskaffa världens äldsta fungerande riksbank, innan vi binder oss som medlemmar i unionen?
Herr talman! Det är en mycket intressant debatt som förs här. Jag skall inte gå in i alla dess delar. Jag vill tillfoga någon liten kommentar. Det är självklart och oomtvistligt att EU-avtalet och den lagstiftning som är knuten till det går före svensk inhemsk lag. Detta är inte anmärkningsvärt. Det gäller alla internationella avtal. Det är ju en huvudregel -- pacta sunt servanda -- att ett land som går in i ett internationellt avtal sedan är skyldigt att följa detta avtal i alla dess delar. Man kan inte sätta några delar av avtalet ur spel genom att hänvisa till inhemsk lagstiftning, inklusive den inhemska konstitutionen. Som avtalsslutande part är man skyldig att se till att den egna lagstiftningen stämmer med de förpliktelser som man enligt det internationella avtalet har iklätt sig. Om man förfasar sig över detta får man avvisa allt internationellt samarbete som bygger på förpliktande åtaganden. Ett bra exempel på detta är Europakonventionen om mänskliga rättigheter, där det också finns en domstol som ser till att de enskilda länderna följer denna Europakonvention. Stiftar man lagar eller tillämpar lagar på ett sätt som strider mot konventionen, så kan domstolen ålägga landet att ändra sin lagstiftning eller tillämpa den på ett annat sätt. Även Sverige har ju råkat ut för sådana saker, trots att vi inte gjort Europakonventionen direkt till svensk lag. Det skall vi numera göra, och det tycker jag är bra. Det är alltså inte någonting anmärkningsvärt i att också det här internationella avtalet går före svensk lagstiftning. Men av det skall man inte dra slutsatsen att våra konstitutionella regler inte betyder någonting. Våra grundlagar reglerar vad Sverige kan ikläda sig för internationella avtal. De avgör hur svenska företrädare kan uppträda i t.ex. ministerråd, regeringskonferensförhandlingar eller för den delen Europaparlamentet. De som företräder Sverige är skyldiga att följa den svenska grundlagen. Därför tycker jag det var bra att man avvisade den berömda s.k. ''plattläggningsparagrafen''. Den hade möjligen kunnat uppfattas som ett slags fribrev på förhand till svenska företrädare i t.ex. ministerrådet att gå med på saker och ting som skulle strida mot den svenska grundlagen. Nu är det inte så. Eftersom alla de frågor i EU som skulle kunna få bäring på den svenska grundlagen är av den arten att de kräver enhälliga beslut -- jag tror inte man kan hitta någon fråga inom området för majoritetsbeslut som skulle kunna komma i konflikt med vår grundlag -- så kan man därmed säga att vår grundlag binder Sveriges agerande i ministerrådet. Eftersom det där krävs enhällighet kan man därmed säga att vår grundlag har i det avseendet fått utsträckt gilighet, till att gälla hela EU, om vi är med. EU:s ministerråd kan i praktiken inte fatta beslut som skulle strida mot den svenska grundlagen. I stället för att hävda att EU-medlemskap skulle försvaga grundlagen, så skulle jag, herr talman, vilja hävda att EU-medlemskap förstärker tillämpligheten av den svenska grundlagen. Den svenska grundlagen blir en restriktion på beslutsfattandet i EU:s ministerråd och på vad som kan beslutas också vid EU:s regeringskonferenser. Jag tyckte det var viktigt att föra in den här aspekten i denna debatt.

Herr talman! Jag skall i den här debatten nöja mig med att ställa några frågor till statsrådet Laurén. Det är alltså klart att Sverige måste rätta sig efter hur EG-domstolen tolkar de gemensamma reglerna. Domstolar och myndigheter i EG länderna är därefter skyldiga att tillämpa EG:s regler, även om lagarna i hemlandet inte har ändrats i enlighet med gemensamt beslutade regler. Jag undrar hur statsrådet ser just på att detta skall kunna ske även om lagarna i hemlandet inte har ändrats. Det är också alldeles klart -- vilket det har lämnats andra besked om från regeringshåll -- att principen om EG-rättens företräde innebär att det är EG rätten som gäller vid en konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler. Det här gäller alla slags lagar i ett land, även grundlagar, och oavsett om de nationella reglerna har tillkommit före eller efter en viss EG-regel. Sedan finns det ett prejudikat från EG-domstolen om det ömsesidiga erkännandet av lagstiftning, dvs. att en regel i ett EG-land skall erkännas av de andra länderna. Hur ser statsrådet på att EG domstolen har gått så långt i sina möjligheter till innovationer som man har gjort i det här rättsfallet? Det är också klart att Högsta domstolen i fortsättningen måste rätta sig efter EG-domstolens tolkning av EG-rätten. Trots att EG:s lagstiftning skall utgöra en del av den svenska rättsordningen kommer Högsta domstolen i Sverige även att sakna behörighet att ogiltigförklara sådana delar av vår lagstiftning. Anser statsrådet att det här går alldeles för långt och är delvis främmande för svensk rättsordning? Slutligen är det så att riksdagen nu har fattat ett beslut om en beredskap för grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europaunionen. Jag undrar: Anser statsrådet att det är objektivt och opartiskt att man gör på detta sätt, innan folkomröstningen har skett? Borde man inte ha avvaktat folkomröstningen innan man fattar ett beslut av den här karaktären? Om resultatet blir nej, är ju de här förändringarna meningslösa.

Herr talman! Jag skall delta i nästa debatt om offentlighetsprincipen, men jag kan inte låta bli att ställa några frågor när det gäller våra grundlagar, inte minst efter Pär Granstedts anförande. Han säger att ett svenskt medlemskap innebär att ministrarna måste följa våra grundlagar, att vi kommer att vara med om att fatta besluten och att majoritetsbeslut gäller om några grundlagar skulle vara i farozonen. Då undrar jag: Hur blir det? Daniel Tarschys sade i utredningen om utrikessekretessen att det när det gäller sakområden kan bli konsekvenser för grundlagarna. I det fallet kan den situationen inträffa att det inte är fråga om att det krävs ett majoritetsbeslut, utan vi kan också vara tvingade att ändra grundlagen. Om vi inte ändrar grundlagen kommer ändå EG-rätten att gälla. Jag är förvånad över det något sturska svaret att det inte behövs något undantag alls, utan att våra grundlagar är helt och hållet garanterade. Är det verkligen statsrådets uppfattning? Jag får inte den uppfattningen när jag läser vad som sägs om t.ex. utrikessekretessen, där det kan handla om sakområden som inkräktar på våra grundlagar.
Herr talman! Jag skall börja med att om igen förklara inom vilka områden som grundlagarna kan aktualiseras. Inom integrationens huvudområde är det alltså mest fråga om vanliga lagar, dvs. inte grundlagarna. Det är kanske inte det som är föremål för den här debatten, utan här talar vi om grundlagarna. Den helt övervägande delen av våra grundlagar faller alltså inte inom detta område. I skärningspunkten kan ligga en viss konflikt med några grundlagar, precis som Ingela Mårtensson sade. Men detta är alltså en mycket liten del. Om det skulle bli så att en grundlag berörs, kan EG-domstolen få ta ställning till detta. Då har vi i anslutningsfördraget påpekat att vi inte överlämnar någonting till gemenskapen, utan vi förutsätter att gemenskapen upprätthåller ett verksamt skydd för de grundläggande fri och rättigheterna. Det skyddet skall alltså vara i nivå med vårt eget skydd i 2 kap. regeringsformen och med den europeiska konventionen för de grundläggande fri och rättigheterna. EG-domstolen har varit mycket återhållsam och försiktig när det gäller att komma in på medlemsstaternas grundlagsområden, därför att medlemsstaternas konstitutionella rätt ingår som en del i EG:s rätt. EG-domstolen har alltså att ta hänsyn även till Sveriges konstitution om en sådan här fråga kommer upp. Vad händer då vid en konflikt mellan EG-rätt och svensk grundlag? Om EG skulle besluta om ett direktiv som inte är förenligt med svensk grundlag, kan det inte genomföras här i Sverige utan att grundlagen först ändras. Direktiven förutsätter ju nationell lagstiftning, och riksdagen kan inte stifta vanlig lag i strid med grundlag. Om en EG-regel från svenska utgångspunkter framstår som konstitutionellt oacceptabel, menar jag att vi inte skall se det som en konflikt mellan EG-rätt och nationell rätt. Vad frågan i stället kommer att gälla är om EG-organet haft rätt att fatta ett sådant beslut. Ligger detta inom ramen för den beslutanderätt som har överlåtits? Om svaret på den frågan blir nej, gäller inte beslutet i Sverige. Jag påpekar i interpellationssvaret att EG inte har någon annan beslutanderätt än den som medlemsländerna har överlåtit till gemenskapens institutioner. Vad som är viktigt är att de själva inte har ensamrätt att bestämma sin egen kompetens. När det gäller att fastställa gränserna för kompetensområde har de nationella organen samma uppgift. Det var just den frågan som behandlades av den tyska författningsdomstolen, när den i sin prövning av Maastrichtfördraget uttalade att den avser att pröva giltigheten av EG beslut. Inom det överlåtna området har EG domstolen ensam giltighet i rättsakterna, men när det gäller gränserna har alltså nationella organ samma uppgift. Det är alldeles riktigt att EG-rätt har företräde framför nationell rätt, men det är alltså inte så enkelt som att EG tar över i alla lägen.

Herr talman! Vi rör oss kanske stegvis framåt på det här området. Det är alltså klart att den övervägande delen av textmassan i grundlagen, som gäller att vi har kung, hur vi förrättar allmänna val m.m., handlar om sådant som man inte i förstone kan förvänta sig att EG kommer att lägga sig i -- även om det inom EU finns republikaner som tycker att vi inte skall prata så högt om demokratin när statschefen har arvsrätt. Men jag kan hålla med om att hela detta block kommer att ligga utanför. Det vi diskuterar är de delar där det kan bli konflikter. Konstitutionsutskottet har ägnat lång tid åt att bearbeta det här och säger bl.a.: ''När det gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen med sina detaljrika regler är konfliktriskerna enligt utskottets uppfattning större. Problemet sammanhänger med att svensk offentlighets och yttrandefrihetslagstiftning inte bara åtnjuter grundlagsskydd utan också i materiellt hänseende är väsentligt mer långtgående än i andra europeiska länder.'' Utskottet har också slagit fast att vi inte skall skriva in några principiella begränsningar -- precis som regeringen har sagt i propositionen -- om överlåtande av beslutsmakt, utan det ger sig hur det blir i framtiden. Utskottet konstaterar att det är svårt att avgöra hur stor den här överlåtelsen blir. Det slås fast i domarna, som jag tidigare sade, att man inom EG betraktar EG-rätten som en ny rätt. Det är inte bara fråga om en konvention i vanlig mening, som Pär Granstedt ville ge sken av, dvs. att den skulle vara likställd med barnkonventionen eller Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Man betraktar EG-rätten som en ny rätt, där EG-domstolen också står över de nationella högsta domstolarna. Inte ens på det här området, nämligen det som berörs i kap. 2 om de mänskliga fri och rättigheterna, offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen -- som vi så dyrt och heligt har slagit fast -- kan vi vara spiksäkra, enligt utskottets betänkande. I den information från Utrikesdepartementet som distribueras till och används av skolor, bibliotek och allmänhet säger man: ''Det är EG-domstolen som avgör om EGs rättsakter överensstämmer med EGs fördrag eller om de ska förklaras ogiltiga.'' I denna information framstår det som om EG domstolen har den här exklusiva rätten. Det är ju något annat än framtoningen i statsrådets svar.
Herr talman! Jag utgår från att det är tillåtet att debattera även med andra interpellanter, och därför skulle jag vilja ställa några frågor till Pär Granstedt. Jag förstår att statsrådet kanske tycker att det är för många att debattera med. Pär Granstedt sade att det inte är något märkvärdigt med det här avtalet och att vi måste följa alla internationella avtal. Men det är väl ändå en viss skillnad på detta avtal och andra internationella avtal. Vi skall ju gå med i Europaunionen, och även om det inte är så lätt att säga vad ordet union i det här fallet kommer att betyda, är det ändå någonting unikt, som vi inte har varit med om tidigare. Den här unionen har ju egna grundlagar, och den har också makt att sätta bakom orden. Det kommer att finnas en gemensam bank, och man skall föra en gemensam ekonomisk politik. Det finns en domstol som kommer att kunna döma över politiska beslut. Pär Granstedt sade att ministerrådet inte kan fatta betslut som strider mot den svenska grundlagen. Menar han då att ministerrådet också skall följa beslut som står i den svenska grundlagen? Hur är det med den svenska offentlighetsprincipen? I betänkande KU21, som jag citerade förut, står det på s. 17 att det finns ett problem, eftersom vårt grundlagsskydd också i materiellt hänseende är mer långtgående än andra länders. Skall andra länder då följa den svenska grundlagen? Har vi i så fall undersökt vad som står i alla de andra ländernas grundlagar? Eller skall vi, om alla ländernas grundlagar ingår i en gemensam samling av grundlagar, omfattas av andra länders grundlagar? Detta var en intressant upplysning. Jag undrar verkligen om det är så. När jag fick denna tanke ur huvudet funderade jag på Tyskland. I Tyskland finns väl prisstabiliteten inskriven i grundlagen? Tyskland är ju väldigt dominerande inom EU. Jag förstår att vi kommer att föra den ekonomiska politik som Tyskland mer eller mindre dikterar. Jag skall nu vända mig till statsrådet. Hon sade att EU bara har beslutanderätt över det som överlåts åt EU, men EU har ju sin egen grundlag. Ekonomin är det viktigaste, även enligt statsrådet. I Maastrichtfördraget står det vad ministerrådet kan och skall göra med medlemsstater som har för stora underskott. Man skall övervaka att statsskulden inte blir för stor. Man skall ge rekommendationer om vad som skall göras. Man talar om vad som behöver göras, och om det inte görs kan medlemsstaterna bestraffas på olika sätt. Man kan t.o.m. utdöma böter. Gäller den grundlagen?
Herr talman! Jag vill rikta mig till statsrådet. Bekymret är att vi genom den grundlagsändring som nu är vilande kommer att lämna öppet för många andra grundlagsändringar utan att vi uttalar att de faktiskt sker samtidigt. Det handlar bl.a. om regeringsformen 9 kap. 12 och 13 §§ om vår riksbank. I och med att vi lämnar över beslutanderätten till EU -- om Sverige blir medlem i EU -- har vi utan några juridiskt gällande undantag skrivit under att vi skall gå med i den ekonomiska monetära unionen. Där skall vi arbeta efter Maastrichtavtalet. Där står det klart och tydligt att vi redan från början när vi blir medlemmar skall avskaffa vår nuvarande riksbank. Vi fattar alltså ett beslut om en grundlagsändring, och därmed fattar vi implicit en massa andra beslut som aldrig någonsin har diskuterats. Jag vill gärna att statsrådet kommenterar detta. Jag blev förvånad när statsrådet sade att riksdagen inte får stifta en lag som strider mot svensk grundlag. Men ministerrådets förordningar blir direkt gällande lag i Sverige utan någon omväg över riksdagen. Ministerrådet har tydligen möjlighet att gå förbi vår grundlag utan besvär. Jag skulle vilja citera ur min interpellation. I en debatt efter presentationen av det svenska avtalet sade vår statsminister: ''Den yttersta garantin för svensk grundlag ligger i Sveriges riksdag och i grundlagen själv. Det är en mycket viktig princip. Vi skall aldrig lita på någon annan än oss själva när det gäller våra grundlagar. Vi skall aldrig göra våra svenska grundlagar till föremål för andras beslutsfattande eller för andras medverkan. Svensk grundlag gäller i Sverige. Beslut om svensk grundlag fattas av Sveriges riksdag. - - Detta respekteras av andra.'' I ljuset av vad som nu har sagts är det märkvärdigt att vår statsminister har yttrat detta. Det bidrar verkligen till en stor förvirring. Jag tycker, som Lena Klevenås, att en Kafkaliknande stämmning sprider sig. Det är åtminstone inte med min fattningsförmåga möjligt att -- med den diskussion som förs officiellt och som statsrådet här har redogjort för -- följa vilken makt som vi i själva verket lämnar över till EU.
Herr talman! Statsrådet sade nästan ordagrant vad som står i konstitutionsutskottets betänkande om vad som gäller vid en s.k. konfliktsituation. Hon vill inte kalla detta för en konflikt, utan hon menar att man skall fråga sig om EU-organet har haft rätt att med verkan för Sverige fatta ett sådant beslut som det har fattat. Det handlar om vad vi har och inte har överlåtit. Såvitt jag har förstått gäller det som vi har överlåtit regeringsformen. Konflikten kan dock uppstå i våra andra grundlagar -- tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Då kan man väl inte ställa sig dessa frågor. Själva överlåtelsefrågan är ju hänvisad till regeringsformen, om jag har fattat saken rätt. Jag menar fortfarande att det kan uppstå situationer när det gäller sakområden inom EU som gör att vår grundlag inte kommer att gälla. Vi kan sedan välja att ändra den eller ej. Enligt de regler som råder kommer EG-rätten att gälla i stället för våra grundlagar, oavsett vad vi gör. Därför ter sig det citat som vi nyss hörde Birgitta Hambraeus läsa ännu mer exceptionellt. Statsrådet säger att det handlar om få områden, men hon är medveten om att det kan inträffa att vår grundlag inte kommer att gälla. Detta är viktigt även om det bara handlar om några få områden. Kan statsrådet peka på inom vilka områden vi kan riskera att vår grundlag inte kommer att gälla?
Herr talman! Jag vill till en början slå fast att EG rätten har företräde även i fråga om våra egna grundlagar. Detta är av betydelse även om det till en början endast förefaller gälla några få områden. Det avgörande är att detta öppnar stora möjligheter i framtiden för främst ministerrådet men också för EU-domstolen. I Sverige har vi haft en mycket restriktiv inställning till att domstolar skall kunna ta över beslut som är fattade av ett parlament. Jag har också varit negativ till att det skall finnas en författningsdomstol som kan ingripa. I Europaunionen kommer EG-domstolen att få stor betydelse -- den har det redan. Den har aktivt bidragit till att utforma viktiga rättsregler genom domstolsutslag som har blivit prejudicerande. Det kanske mest långtgående rättsfallet är Cassis de Dijon-fallet. Det handlar om viktiga principer som har utformats genom just EG-domstolens rättspraxis. Det fall som jag syftar på gäller det ömsesidiga erkännandet av lagstiftningen, dvs. att en regel i ett EG-land skall erkännas av de andra länderna. På den här punkten vill jag ha en kommentar av statsrådet. Slutligen vill jag säga att det är att gå före när man låter det nu vilande förslaget påverka opinionen inför folkomröstningen. Ett nej skall vara ett nej, liksom ett ja skall vara ett ja. Ett nej skall inte kunna öppna möjligheter till att på nytt föra upp frågan på dagordningen.
Herr talman! Jag vill börja med att till Bengt Hurtig säga att det är alldeles riktigt att EG-domstolen har en exklusiv rätt att uttolka EG-rätten -- inom sitt område. Det är just det som det handlar om. Jag talade om vad som händer vid en kompetenskonflikt. I en kompetenskonflikt har inte EG-institutionerna en exklusiv rätt att tolka gränserna för kompetensen. De nationella organen har samma uppgift. Vi får möjlighet att återkomma till den frågan i nästa interpellationsdebatt. Jag kan ändå säga så mycket nu som att det inte finns några EG-regler som rör offentlighets och sekretesslagstiftning. Alla medlemsländer har sina egna lagar och bestämmelser. Offentlighetsprincipen kommer självfallet inte att beröras vid ett medlemskap, eftersom vi skall fortsätta att tillämpa vår nationella lagstiftning i det avseendet. Lena Klevenås tog också upp frågor som rör ekonomin. Ekonomin omfattas av EG-rätten. På det området har EG-rätten företräde. Det har jag sagt i mitt interpellationssvar, och det är ingen tvekan om det. Här är det alltså fråga om vanlig lagstiftning, inte grundlagar. Det är riktigt att EG-förordningar får omedelbar verkan i medlemsländerna. EG-förordningarna gäller dock för det mesta tekniska problem av olika slag. Det är således främst fråga om tekniska anvisningar. Såvitt jag vet finns det inga EG förordningar som berör grundlagsområdet. I den mån man vill komma in på det området sker det via EG-direktiv. Jag kan således inte se att det är möjligt att en EG-förordning går emot en grundlag. Hans Göran Franck ställde en fråga om varför man skulle anta ett vilande förslag beträffande grundlagsändringarna inför en EG-anslutning. Om man inte skulle ha antagit ett vilande förslag nu skulle man behöva vänta till år 1998 för att genomföra de nödvändiga ändringarna inför ett EG-inträde. Det är naturligtvis inte önskvärt. Det är ingenting som på något sätt föregriper en folkomröstning. Det är en sak som man måste ha om omröstningsresultatet blir positivt. Om det inte blir positivt faller grundlagsändringen. Lena Klevenås sade tidigare att det är mycket motsägelsefullt att vi avger en deklaration om offentlighetsprincipen, vilket man inom EG sedan säger att man har noterat men att man förutsätter att vi skall följa EG:s regelverk. Vi skall självfallet följa EG:s regelverk i den här frågan. I det här fallet är det fråga om det regelverk som EG har för sina egna institutioner. EG har alltså inte några bestämmelser om offentlighet och sekretess utöver dem som rör deras egna institutioner. Alla medlemsländer tillämpar sin egen lagstiftning. Det är stor spridning på de bestämmelser som de olika medlemsländerna har i detta avseende. Det finns ingen som helst önskan, vare sig hos EG eller medlemsländerna, att harmonisera den här lagstiftningen. Vi kan se framför oss att den här situationen kommer att bestå.

Herr talman! Det gäller bara det som kan komma i konflikt med grundlagar. Det gäller ekonomi, handel och angränsande områden. Som debatten har visat här är det viktiga områden. I regeringens egen informationsskrift sägs på s. 4 att det är EG domstolen som avgör om EG:s rättsakter överensstämmer med EG:s fördrag eller om de skall förklaras ogiltiga. Statsrådet säger att om det gäller områden som faller in under grundlagarna är vi också kompetenta att avgöra det. Det uppstår då en konflikt. I den konflikten skall vi hävda att vi också skall bestämma. Men det här står inte i den information som i dag sprids till allmänheten. Det står bara rätt upp och ner att det är EG-domstolen som avgör vad som är förenligt med EG:s fördrag eller inte. Den här informationsbroschyren måste rimligen göras om. Statsrådet försöker ge sken av att det är klart hur det förhåller sig. Konstitutionsutskottet har också haft den ambitionen, men man säger t.ex. att tolkningen av gällande rättsläge vad beträffar relationerna med EU är som framgått av det föregående delvis motstridig. Maastrichtöverenskommelsen innebär att rättssystemet nyligen har genomgått stora förändringar. Konsekvenserna för utvecklingen av förhållandet mellan EU och medlemsstaterna är det för tidigt att uttala sig om. Beträffande legalitetsprincipen om institutionernas befogenheter säger man att det inte är lätt att fastställa vad som gäller. När det gäller överlåtelse av beslutsmakt säger man att det inte låter sig helt lätt fastställas. Även konstitutionsutskottet anser att det här är mycket svävande. Vi har konstaterat att EG-rätten går före svenska lagar, även grundlagar. Det är vi förmodligen överens om nu. Det leder till att grundlagen kan komma att ändras i vad gäller regeringsformens beskrivning om domstolarnas ställning, vem som stiftar lag i Sverige, yttrande och tryckfrihet och Det har hänvisats till den tyska författningsdomstolen och att dess principer också skall gälla i Sverige. Om dessa principer skall gälla i Sverige bör de rimligen också gälla i alla andra EU länder. Det betyder att den tyska författningsdomstolen i viss mening har rätt att överpröva EU-domstolens beslut. I så fall skulle beslut som gäller utvidgning av befogenheter inom ramen för gällande fördrag inte ens kunna avgöras av EU-domstolen.
Herr talman! Jag vill försöka få statsrådet att svara på den viktiga frågan om Riksbanken. Det nu vilande grundlagsförslaget innebär att riksdagen har rätt att överlåta beslutanderätt till EU. Vi har rätt att bli medlem i EU efter en folkomröstning. Har vi därmed avskaffat får riksbank? Jag vill upprepa frågan: Har vi avskaffat vår riksbank? I Maastrichtfördraget, i EMU, står det mycket klart uttalat att man nu förbinder sig att börja anpassa sin riksbank så att den kan ingå i den gemensamma riksbanken. Vår riksbank kommer att bli ett avdelningskontor. Den kommer inte på något sätt att kunna styras av riksdagen. Den skall vara oavhängig. Det visar sig att den tyska Bundesbank är mycket integrerad i storföretagen. Banken är inte oavhängig i största allmänhet, utan den är beroende av någonting. Den är dock inte beroende av demokratisk kontroll. Vad händer om det nu vilande grundlagsförslaget bekräftas efter valet? Har vi därigenom avskaffat Riksbanken?
Herr talman! Jag skall bara kommentera hälften av det statsrådet sade, nämligen frågorna om ekonomin. Ekonomin omfattas självfallet av EU rätten, som har företräde. Det är ett bra besked, och det är ett klarläggande som kommer att vara till nytta i debatten. Många ja-anhängare vill inte läsa det finstilta utan talar bara om visioner och förhoppningar. Jag tycker att det är viktigt för mina partikamrater att få det klarlagt att det som står om den ekonomiska politiken i Maastrichtfördraget gäller. Vi kan nog vara eniga om att förändringar i fördraget måste ratificeras för att bli gällande. Jag vill ta tillfället i akt att tala om vad som står om stater som har alltför stora underskott i de offentliga finanserna. Det har vi i Sverige. För mig och Socialdemokraterna är det oerhört viktigt att kunna bekämpa arbetslösheten och att föra en egen ekonomisk politik. Därför gör det mig mycket orolig att det står att kommissionen skall övervaka att vi inte har för stort underskott. Det är framför allt två saker man skall titta på -- förhållandet mellan det förväntade och det faktiska underskottet i de offentliga finanserna samt statsskulden. Om en medlemsstat inte uppfyller de krav som gäller, skall kommissionen utarbeta en rapport. Rådet skall fastslå om ett alltför stort underskott föreligger. Sedan skall det riktas rekommendationer till medlemsstaten i syfte att få denna situation att upphöra inom en viss tid. Först offentliggör man inte detta. Men om rådet konstaterar att medlemsstaten i fråga inte har vidtagit effektiva åtgärder offentliggör man rekommendationerna. Rådet kan också ålägga medlemsstater att vidta de åtgärder för att minska underskottet som rådet anser nödvändiga. Ministerrådet kan alltså tala om för Sverige vad vi skall göra med vår ekonomi. Så länge en medlemsstat inte efterkommer ett beslut kan man vidta en av följande åtgärder. Man kan kräva av medlemsstaten att den skall offentliggöra ytterligare uppgifter innan den får utfärda statsobligationer och andra värdepapper. Man kan ompröva sin utlåningspolitik gentemot medlemsstaten. Man kan kräva av medlemsstaten att den skall deponera ett räntelöst belopp av lämplig storlek hos gemenskapen. Man kommer i sista hand att kunna bötfälla medlemsstaten. Det här är alltså ett fördrag som gäller, enligt statsrådet, och som inte kan ändras annat än genom att alla medlemsstater ratificerar ändringen. Jag är glad över att jag har fått tillfälle att säga detta, och jag tackar statsrådet för debatten.
Herr talman! Jag vill än en gång säga till Bengt Hurtig att informationsskriften är riktig så till vida att EG-rätt går före nationell rätt -- inom det område som vi har överlåtit. Det gäller de fyra friheterna. Till 95 eller kanske t.o.m. till 98 % är det fråga om vanliga lagar -- inte grundlagar, som vi debatterar i dag. Om det blir en konflikt mellan oss och EG vad gäller de grundläggande fri och rättigheter, som vi har listat i regeringsformens andra kapitel, är det en sådan kompetenskonflikt, som jag talade om, där EG-domstolen inte ensam kan lägga fast gränsen för sitt område. De nationella organen får också säga sitt. I det sammanhanget är det naturligtvis mycket viktigt vad som sägs här i Sveriges riksdag. När det gäller den vanliga lagstiftningen har naturligtvis Högsta domstolen och Regeringsrätten möjlighet, och i vissa fall även skyldighet, att inhämta tolkningsbesked från EG-domstolen. EG rätten skall naturligtvis vara enhetlig över hela området. De olika medlemsländerna skall inte kunna uttolka EG-rätten på olika sätt när det gäller de fyra friheterna. Man måste ha en enhetlig lagstiftning. Jag tycker att det säger sig självt. Enligt min mening innebär det inte att EG domstolen blir ett slags överhöghet i förhållande till de högsta instanserna. Med ledning av tolkningsbeskedet får de avgöra hur det ifrågavarande målet skall avgöras. Det är inte alls givet bara med tolkningsbeskedet hur det skall avgöras. Jag tycker att det är mycket viktigt att man i denna debatt försöker skilja på vanlig lag och grundlag. Vi debatterar nu grundlagarna. Jag skall svara på Birgitta Hambraeus fråga. Det är klart att vi inte skall avskaffa vår Riksbank på detta sätt. Det vore egendomligt om det gick till så. Om det kommer upp en fråga som innebär att vi måste göra en grundlagsändring för att följa ett EG direktiv, kommer naturligtvis den förändringen att göras precis i den vanliga ordning som grundlagsändringar görs, dvs. med två beslut av riksdagen med ett mellankommande val. Där kommer naturligtvis riksdagen att ha all möjlighet att debattera den fråga som tas upp.

Herr talman! Hans Göran Franck har med hänvisning till avtalet om svenskt EU-medlemskap frågat mig varför Sverige avstått från att få undantag som medför betryggande garantier för tillämpningen av den svenska offentlighetsprincipen nu och framdeles. Svaret är att vi inte behöver några undantag och att vi därför inte heller har begärt några. Som jag vid flera tillfällen här i kammaren har förklarat är offentlighets och sekretesslagstiftningen i EU:s medlemsländer en nationell angelägenhet. Varje land har sin egen lagstiftning, och dessa skiljer sig ibland ganska mycket åt. Någon önskan att harmonisera denna lagstiftning finns inte, vare sig från medlemsländerna eller kommissionen. Det förhåller sig dessutom så, att EG för att kunna harmonisera ett visst lagstiftningsområde måste kunna grunda sitt beslut på någon artikel i de grundläggande fördragen. Ministerrådet kan inte -- som jag berörde alldeles nyss i interpellationsdebatten med Birgitta Hambraeus m.fl. -- lagstifta på andra områden än dem där medlemsländerna givit gemenskapen behörighet till det. Vad beträffar offentlighets och sekretesslagstiftningen har medlemsländerna inte överlåtit beslutanderätten till gemensamt beslutsfattande. Utan en ändring av grundfördragen kan någon gemensam lagstiftning på detta område alltså inte komma till stånd. Sådana ändringar av grundfördragen förutsätter att samtliga medlemsländer är eniga. Vid ett svenskt medlemskap blir vi alltså inte bundna vid något som vi inte samtycker till. Kommissionen, rådssekretariatet och de andra institutionerna har naturligtvis också egna interna regler för hur de skall hantera sina handlingar. Dessa regler följer inte något visst medlemslands bestämmelser på området. Men institutionernas regler är å andra sidan inte tillämpliga i medlemsländerna. Institutionernas hantering av handlingar har tidigare präglats av slutenhet i teorin och öppenhet i praktiken. Det har för journalister och andra visserligen inte funnits någon rätt att få ta del av handlingar som finns hos institutionerna, men det har i praktiken inte varit svårt att få ut handlingar. För en svensk som ser offentlighetsprincipen som något högst naturligt förefaller ett sådant system främmande. EU har nu infört regler som alldeles uppenbart är inspirerade av våra. Jag tvekar inte när jag säger att jag tror att mitt besök i Bryssel i början av förra året har bidragit till detta. När jag presenterade den svenska offentlighetsprincipen för bl.a. kommissionens rättschef, förklarade man omedelbart att detta kunde vara något att låta sig inspireras av. Det finns mycket kvar att göra för att EU institutionerna skall få ett system som är lika öppet som vårt. Den svenska offentlighetsprincipen har utvecklats under mer än 200 år. Man kan inte vänta sig att EU över en natt kommer i fatt oss. Men den utveckling mot ökad öppenhet som hittills skett har varit mycket snabb, och jag är övertygad om att denna utveckling kommer att fortsätta. Som medlemmar får vi också möjligheter att driva på den utvecklingen ytterligare. Vad jag här har sagt om offentlighets och sekretesslagstiftning har gällt det generella planet. På de områden där EG har beslutanderätt kan det finnas tystnadspliktsregler som medlemsländerna på ett sätt som är anpassat till deras egna rättsordningar måste leva upp till. Det är emellertid fråga om sekretessregler av det slag som vi mycket väl känner till från vårt eget system. Grundlagsutredningen inför EG har gått igenom dem och inte påträffat några materiella sekretesskrav som är artfrämmande i förhållande till gällande svensk sekretesslagstiftning. De svarar mot de s.k. sekretessgrunder i tryckfrihetsförordningen som anger vilka intressen sekretesslagen får skydda. Flertalet av dem rör skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Det kan alltså slås fast att Sverige behöver inga undantag för att offentlighetsprincipen skall vara garanterad också för framtiden. Jag förstår över huvud taget inte varför vi av EU:s medlemsländer skulle be om lov att få behålla ett system som de inte begär att vi skall ändra. Den deklaration som Sverige avgav vid förhandlingarnas slut har tillkommit efter samråd i riksdagens EU-delegation. Den skiljer sig som Hans Göran Franck påpekar inte nämnvärt från det uttalande som gjordes vid förhandlingarnas inledningsskede. Det beror på att förhandlingarna inte givit oss anledning att ändra uppfattning. Vi kommer att ha kvar vår offentlighetsprincip och meddelarfrihet också som medlemmar i EU. EU:s medlemsstater har besvarat vår deklaration genom att notera vad vi sagt och förklarar att de utgår från att vi följer de EG-regler som finns på området. Det är självfallet vår avsikt. Hade vi velat ha några undantag från dessa regler hade vi tagit upp förhandlingar om det. EU-ländernas svar bekräftar därigenom att offentlighetsprincipen låter sig väl förenas med ett svenskt EU
Herr talman! Jag tackar statsrådet Laurén för svaret. Det är så magert som jag kunde förvänta mig med hänsyn till att regeringen i EU förhandlingarna misslyckats att åstadkomma något som helst resultat. Den deklaration som regeringen gjorde i mars månad är, som statsrådet själv framhåller, i praktiken densamma som när förhandlingarna inleddes i februari förra året. Marsdeklarationen är huvudsakligen riktad till den svenska allmänheten för att ge sken av att den har någon betydelse. Men så är inte fallet. Den har ingen juridiskt bindande verkan. Alla de svenska experter och tjänstemän som reser till Bryssel för att delta i arbetsgrupper av olika slag med tjänstgöring där kommer att vara underkastade EU:s regler om sekretess. EU-kommissionen har i mars, som svar på den svenska deklarationen, slagit fast att vår offentlighetsprincip inte ger svenskar rätt att avslöja förtroliga EU-dokument. Det är, enligt EU-kommissionen, en angelägenhet för svenska myndigheter att genomdriva de undantag från tillgänglighet som EU kan besluta om för sina dokument. På särskild fråga i samband med deklarationen var statsrådet Dinkelspiel nödsakad att medge att den svenska offentlighetsprincipen inte är juridiskt bindande. Det finns vidare ett direktivförslag inom EU om skydd för personuppgifter, kallad datadirektivet, som på många punkter strider mot den svenska offentlighetsprincipen. Det finns betydande risker för att detta direktiv kan komma att genomföras av Vi vet inte heller om utvecklingen inom EU kommer att gå mot ökad öppenhet. Med hänsyn till att det stora flertalet länder inte erkänner offentlighetsprincipen finns en påtaglig risk för en negativ utveckling. Det är också mycket ovisst hur EU-domstolen skulle ställa sig till meddelarfriheten om frågan kommer upp för prövning. Den holländska regeringen är så missnöjd med den nuvarande situationen inom EU och riskerna för den kommande utvecklingen att den vänt sig till Allt detta talar för att Sverige inte skulle ha nöjt sig med en ensidig deklaration av den torftiga och betydelselösa innebörd som jag redan inledningsvis beskrivit. Inför den massiva svenska kritiken förklarade statsrådet Laurén vid upprepade tillfällen att regeringen avsåg att i förhandlingarna inta en annan hållning som tillmötesgick kritiken. Men därav blev intet. Dessutom mörklade regeringen hela handläggningen. Regeringens handläggning av denna fråga visar en allvarlig brist. Det råder inget tvivel om att det förelåg ett starkt svenskt intresse att få ett uttryckligt undantag från tillgänglighet som EU kan besluta om. Läget kommer att ytterligare försämras när förändringar om öppnare regler genomförs beträffande den nuvarande alltför restriktiva utrikessekretessen. Statsrådet Laurén har ett stort ansvar för det inträffade, och hon borde självkritiskt överväga sin roll i detta sammanhang.
Herr talman! Statsrådet Reidunn Laurén säger att man i EU:s institutioner har interna regler och att dessa regler inte tillämpas i praktiken, utan institutionerna läcker som ett såll. Det är alltså inte så svårt att få ut handlingar, vilket också har bekräftats av många journalister. Men det är ju otillständigt att den byråkrat som sitter i institutionen skall avgöra vilken typ av handlingar som skall lämnas ut. De handlingar han vill behålla sekretess på lämnar han helt enkelt inte ut. På det sättet kan han alltså styra vad massmedierna får tillgång till och på så sätt styra den offentliga debatten. Det är därför vi i Sverige har diarier, vilka journalister kan gå in i och se vad som inkommit till myndigheten. Även sekretessbelagda handlingar noteras i diarier. De betecknas då på ett sätt som gör att sekretessen inte röjs. Kommer man hos svenska myndigheter att bibehålla principen att diarieföra handlingar så att journalister kan fråga efter dem, och vid diarier för hemliga handlingar kan fråga varför handlingarna är hemliga, när myndigheternas samarbete med EU utökas och ytterligare fördjupas, som det kommer att göra vid ett medlemskap? Eller kommer svenska myndigheter att få anpassa sig till EU:s regler, dvs. att inte ha sådana här diarier? Den stora förändring som sker kan ju ske utan att vi i någon större utsträckning ändrar vår sekretesslagstiftning. Men förändringen blir ändå påtaglig. Det som tidigare hanterats som inrikespolitik kommer nämligen i växande utsträckning att handläggas som utrikespolitik. Därmed hamnar det under utrikessekretessen. Det offentliga samtalet kommer, precis som Grundlagsutredningen säger, att bli mer begränsat. En rad frågor och handlingar kommer att handläggas med sekretess. Det har vi för övrigt haft en särskild utredning om. Det räcker alltså inte att säga att det är förenligt med nuvarande sekresslagstiftning. Man måste betrakta dessa förändringar i politiken som sker när det gäller hanteringen av handlingar.
Herr talman! Jag vill kommentera en mening i statsrådets svar. Statsrådet säger: ''Jag förstår över huvud taget inte varför vi av EU:s medlemsländer skulle be om lov att få behålla ett system som de inte begär att vi skall ändra.'' Jag förstår inte att statsrådet inte begriper att detta har varit nödvändigt. Statsrådet sade i den föregående debatten i dag att det inte finns några EG-regler om offentlighetsprincipen. Det är just det som är problemet, nämligen att Sverige har något som de andra länderna inte har. Eftersom vi nu skall föra över en mängd beslut till den gemensamma unionen, om vi blir medlemmar, får vi också en mängd gemensamma handlingar som vi behöver ta ställning till; vi skall ju samarbeta. Den inre marknaden, som var början till unionen, går ju ut på det fria flödet, tyvärr bara av varor, tjänster, pengar och människor. Men hur kan man hindra cirkulationen av information, papper och underlag för beslut? Jag har svårt att förstå det, när vi på alla andra områden tvingats anpassa oss till likartade regler vad gäller varor, miljöfrågor, rörlighet för människor osv. Vi har t.o.m. tvingats införa en gemensam flyktingpolitik. Vi får ju inte lov att ha en egen, därför att människor då kommer in i Sverige och från Sverige cirkulerar till andra länder i unionen. Hur kan man då i ett av unionens länder ha en offentlighetsprincip med tillträde för allmänheten till så gott som samliga handlingar? Dessa handlingar skulle ju då kunna cirkulera i hela unionen. Det är väl självklart att de andra EU länderna som inte riktigt har denna tradition inte förstår vad det är fråga om. Det borde ha gjorts ett förtydligande. Frågan borde ha lyfts upp, och man borde ha begärt ett undantag, så att alla de andra länderna hade insett att Sverige, om Sverige blir medlem, bidrar med något, precis som statsrådet säger, och att det påverkar hela sättet att arbeta på detta område. Jag begriper inte hur statsrådet kan uttrycka sig på det sätt som hon gör i svaret. Statsrådet förstår inte att Sverige behövde ta upp denna fråga för att få ett undantag till stånd utan påstår att vi självklart kan behålla vårt system. Jag anser att det är självklart att vi inte kan ha ett eget system på detta område, och jag förstår inte att man inte kan förstå det.
Herr talman! I denna kammare har det vid ett flertal tillfällen sagts av regeringens företrädare att offentlighetsprincipen är en omistlig del av vår demokrati och att den tillhör vårt kulturella arv. Det fördes fram i den första deklarationen inför förhandlingarna, och i slutskedet fördes ungefär likartade formuleringar fram igen. Trots detta vill man inte försäkra sig om att Sveriges offentlighetsprincip inte riskerar att urholkas mer än nödvändigt. Det pågår nämligen redan en urholkning av offentlighetsprincipen. Det finns redan förvaltningar som är tvungna att införa mer sekretess än tidigare med anledning av den anpassning som pågår i det svenska samhället. Om vi sedan blir medlemmar i den europeiska unionen blir det precis som de talare som tidigare har talat i dag sagt, nämligen att en rad frågor som vi i Sverige tidigare har fattat beslut om kommer att föras över till unionen. Det är ju självklart. När man går in i en union blir det ju så. Då kommer de facto omfattningen av offentlighetsprincipen att förändras. Beslut som rör svenska medborgare kommer nämligen inte att vara offentliga i samma utsträckning som hitintills. Jag förstår att det är svårt att göra något åt det. Men det man kan göra är att försöka verka för att de gemensamma regler som skall gälla blir så öppna som möjligt. Sverige bör verka i den riktningen, vilket jag tror Sverige säkerligen kommer att göra också. Det EG-direktiv som Hans Göran Franck tog upp har däremot antagits av Europaparlamentet efter att ha diskuterats i flera omgångar. Vissa förändringar har också införts från kommissionens sida. Direktivet ligger nu hos ministerrådet för beslut. Såvitt jag förstår var statsrådet nere i Bryssel för att diskutera det. Jag vet inte om det var vid samma möte som det hänvisas till i svaret, men avsikten var att det skulle bli klart att Sverige inte behövde ändra sin offentlighetsprincip om EG Datalagsutredningen kom dock fram till att de samtal som statsrådet hade med kommissionen i Bryssel på intet sätt garanterade att Sverige skulle komma att behålla sin offentlighetsprincip. Tvärtom blev det uppenbart att EG-direktivet inte är förenligt med den svenska offentlighetsprincipen. Med det perspektivet tycker jag att det är märkligt att man säger att Sverige inte behöver några undantag och att det finns garantier. Offentlighetsprincipens omfång håller ju redan på att minskas, och vid ett medlemskap i Europeiska unionen slår man inte ens vakt om det som man vet föreligger och som kan komma att införas. I Europaunionens länder har man en helt annan syn när det gäller den personliga integriteten. Många tycker kanske att det förhållningssätt som man har i södra Europa är bättre. Där tillåter man inte journalister att gå in i olika handlingar som innehåller personuppgifter. Men då tycker jag att man också skall säga att man tycker att vår offentlighetsprincip skall begränsas, för att man tycker att man i EU har en bättre syn när det gäller personlig integritet. Offentlighetsprincipen innebär delvis att den personliga integriteten skyddas. Det är i det öppna samhället man kan se vilka uppgifter myndigheterna samlar om de enskilda individerna. Det är en del av integriteten som man inte skall bortse från. Därför tycker jag fortfarande att det är mycket märkligt att vi från svensk sida inte har sett till att vi inte behöver ändra oss när det gäller just detta EG-direktiv. Såvitt jag förstår kommer inte detta att falla under det som statsrådet tidigare tog upp om det som vi har överlämnat och det som kan komma i konflikt med regeringsformen. Detta ligger ju i tryckfrihetsförordningen och är inte applicerbart. I en diskussion i förra veckan med anledning av konstitutionsutskottets betänkande uttalade KU att regeringsformen inte kan anses öppna en möjlighet att överlåta beslutande som väsentligt rubbar dessa principer utan att samtidigt göra en ändring av grundlag. Man avsåg då tryckfrihetsförordningen. Jag ställde då frågan om man kan se KU:s uttalande som ett slags förbehåll att använda när en konflikt uppstår, så att man kan säga att Sveriges riksdag har beslutat att inte göra ändringar. Hur ser statsrådet på konstitutionsutskottets betänkande? Om man gör ett sådant ställningstagande -- statsrådet sade tidigare att det som vi säger här i Sveriges riksdag är viktigt -- håller då ett sådant förbehåll vid en eventuell konflikt, t.ex. när det gäller just frågan om personlig integritet? Det är en fråga som man lägger stor vikt vid och som väsentligen kan komma att rubba vår offentlighetsprincip och andra principer som är viktiga för vår demokrati. Jag skulle gärna vilja ha svar på min fråga.
Herr talman! Vi har genom vår sekretesslagstiftning möjlighet att hemligstämpla material som rör våra relationer till främmande makt -- utrikessekretessen. Grundlagsfäderna tänkte sig väl aldrig att våra egna inhemska lagar skulle stiftas av institutioner i andra länder och därmed kunna bli föremål för hemligstämpling enligt sekretesslagen. Men det är precis vad som har skett. I förhandlingarna om EES-avtalet var det mycket som hemligstämplades under åberopande av att förhandlingar pågick -- plötsligt har vår lagstiftning blivit en förhandlingsfråga som av denna anledning kan hemligstämplas. Men också utrikessekretessen åberopades, eftersom det uppenbarligen rörde främmande makt. Daniel Tarschys utredning är ovanligt frisk och skön. Han tycker att vi skall sluta med det överdrivna hemligstämplandet enligt lagen om utrikessekretess och i stället friskt och frejdigt behålla vår offentlighetsprincip också när det gäller EU:s institutioner i de fall det är fråga om gemensam lagstiftning. Men då är problemet att vi har fått besked att vi, under förutsättning att vi blir medlemmar, skall rätta oss efter de gällande reglerna. Institutionerna tillämpar alltså hemligstämpling och såvitt jag förstår en mycket sträng sådan. Visserligen läcker det. Men om vissa saker läcker som inte får läcka, kan tjänstemän inte bara avskedas utan deras pensionspoäng dras in etc. Det är alltså frågaom viss repressalie och inte fråga om något meddelarskydd eller liknande. Detta är vad som gäller där och som man kräver att vi skall gå in för så fort någonting är gemensamt. Det blir alltså EU:s institutioner som kommer att stifta de lagar som skall gälla i Sverige. Då är min fråga till statsrådet: Tycker statsrådet liksom jag att det är lämpligt att vi, innan de olika medlemsländerna godkänner vår medlemsansökan, gör som Daniel Tarschys? Han talar bara frejdigt om att vi ämnar fortsätta vår offentlighetsprincip, att vi tänker läcka som såll, att vi tänker göra prydliga register över alla de handlingar som på något sätt berör vår egen inhemska lagstiftning, även när de sker i EU:s institutioner, och att vi liksom nu kommer att välkomna alla människor som har lust att ta del av detta, oberoende av nationalitet. Man behöver inte ens vara svensk medborgare för att ha denna rättighet. Detta vore ett effektivt sätt att snabbt få offentlighetsprincipen gällande i EU. Men för att det inte skall bli väldigt allvarligt framöver föreslår jag att vi, innan vi accepteras som medlemmar, talar om att detta är vad vi tänker göra.
Herr talman! Hans Göran Franck försöker här måla upp bilden av att regeringen har misslyckats när det gäller offentlighetsprincipen. Jag menar att det är en alldeles felaktig bild. Tvärtom har regeringen gjort precis det som man föresatte sig att göra i början av förhandlingarna, vilket man också har lyckats med. Det har aldrig varit fråga om att försöka få något slags juridiskt bindande verkan av en deklaration. Varför inte det? Därför att om man skulle slå in på den vägen skulle det innebära att vi ställer oss under EG-domstolen när det gäller uttolkandet av vår offentlighetsprincip. Så fort det har blivit EG rätt av detta, vilket det måste bli om det är fråga om något med juridiskt bindande verkan, är det EG domstolen som har att göra en uttolkning. Den situationen vill vi inte försätta oss i. Det har från flera håll frågats varför inte Sverige har begärt undantag för offentlighetsprincipen. I förhandlingarna förhandlar man om gällande existerande regler. Det är dessa som man begär undantag ifrån. Som jag inledningsvis sade i mitt interpellationssvar finns det på detta område ingen EG-rätt att begära undantag ifrån, om man nu skall vara så formell. Det är då självklart att man inte heller begär undantag. Vi har i detta hänseende vår nationella lagstiftning. Vi sade i inledningen av förhandlingarna att vi ämnar behålla den, och vid avslutandet av förhandlingarna sade vi i princip samma sak. Tydligare än så kan man inte vara, menar jag, vare sig mot EG-institutionerna eller mot medlemländerna. Det är fullständigt kristallklart var Sverige står i detta avseende. Handlingar från EU som kommer hit omfattas av utrikessekretess. Det var just därför som jag bad Daniel Tarschys att se över våra regler om utrikessekretess, vilket han har gjort. Som Birgitta Hambraeus mycket riktigt sade har han lämnat ett mycket bra förslag, nämligen att principen beträffande utrikessekretessen fortsättningsvis skall vara offentlighet och inte, som tidigare, slutenhet. Detta är ett mycket bra förslag. Detta är naturligtvis något som man kommer att följa när det gäller EU:s handlingar. Jag vill återigen understryka att vi i det här avseendet tillämpar vår egen lagstiftning. Vi tillämpar alltså inte någon lagstiftning som rör EG:s interna institutioner. Beträffande direktivet om dataskydd, datadirektivet, är jag naturligtvis väl medveten om att man i en arbetsgrupp under ministerrådet just nu diskuterar ett förslag till direktiv till skydd för personuppgifter vid databehandling. Men jag vill betona att detta fortfarande är ett förslag till kommissionen. Arbetet med direktivet har gått mycket långsamt, och medlemsländerna har synpunkter på i stort sett varenda artikel. När frågan behandlades i Europaparlamentet fanns det över 100 ändringsförslag. Vi vet alltså inte i dag om det över huvud taget kommer något datadirektiv. Men om det kommer något vet vi att det på många punkter kommer att se helt annorlunda ut än kommissionens förslag. Det är bra, därför att det finns inslag i direktivet som vi har varit mycket kritiska mot. Från svensk sida har vi framfört våra synpunkter på förslaget både till kommissionen och till medlemsländerna. Vi har däremot inte tagit upp frågan som en formell punkt i förhandlingarna. Förhandlingarna har -- det vill jag återigen understryka -- handlat om existerande EG-rätt. Det här är ett förslag, och man förhandlar inte om förslag. Det mesta talar för att något datadirektiv inte kommer att existera före den 1 januari 1995. Vid ett ja till EU vid folkomröstningen kan Sverige som medlemsland vara med fullt ut när det gäller att utforma nya EG-regler. Detta var vad jag nu ville säga om datadirektivet.

Herr talman! Statsrådet Lauréns inlägg är märkligt därför att hon nu gör om hela frågan till att ingenting egentligen behövs. Det räckte egentligen med den ursprungliga deklarationen. Samtidigt har hon vid flera tillfällen förklarat att man skulle beakta kritiken. Hon gjorde det bl.a. på ett mycket uppmärksammat möte ordnat av TCO, där jag deltog i debatten. Ingenting av det som Reidunn Laurén har framfört vid flera tillfällen har uppfyllts. Det har inte blivit något som helst resultat. Man har förhandlat om detta. Man har eftersträvat att få en gemensam deklaration med EU, men man har inte lyckats. Som svar på den svenska deklarationen har man i EU klart sagt ifrån att det är en skyldighet för svenska myndigheter att genomdriva de regler som EU kan komma att besluta om på det här området.

Därför är regeringens sätt att hantera frågan mycket olycklig. Man har inte velat tala om hur man har agerat under resans gång och i slutskedet. Här är det av särskilt intresse vad som ett departementsråd i Justitiedepartementet sade, nämligen att man eftersträvade att få en annan lösning, men att det inte gick för sig. Det som jag har framfört här i debatten är synpunkter som kommer från många håll. Invändningar finns bl.a. att läsa i professor Håkan Strömbergs artikel i
Herr talman! Det nya om vi skulle bli medlemmar i unionen är att många lagar som skall gälla i Sverige kommer att stiftas i EU i Bryssel, där vi är med som en minoritet. Lagar kommer att stiftas av internationella överstatliga organ. Svensk lagstiftning och de lagar som har gällt i vårt land har följt en öppen process. Underlagsmaterialet har varit offentligt. Man har haft ett remissförfarande som innebär att alla som har berörts av en lag har kunnat ta del av bakgrundsmaterial och vända sig till myndigheterna. Massmedier har kunnat följa lagstiftningsprocessen och man har kunnat göra uppvaktningar. Såvitt jag förstår är det annorlunda i EU. Dels är det svårt därför att det sker på en annan plats och på ett annat språk. Men om vi nu vill hålla på att offentlighetsprincipen skall gälla i fortsättningen skall vi inte kalla det för en utrikesfråga så fort det handlar om en lag som blir giltig i Sverige. Utrikessekretessen skall inte gälla. Det innebär att vi måste gå in på kommissionsnivån. De lobbyorganisationer som förser kommissionen med underlag till förslaget till lagar skall alltså offentliggöras. Vi måste se till att vår kommissionär läcker som ett såll och gör ordentliga register över allt. Det är finessen. Det skall gå att få tillgång till allt bakgrundmaterial och inte bara till vad någon plockar ut, så att man vet vilka som har påverkat de lagförslag som läggs fram. I ministerrådets hundratals arbetsgrupper, där våra tjänstemän befinner sig tillsammans med tjänstemän från andra länder, behandlas allt material innan man kommer fram till beslut. Man måste se till att det materialet skall vara offentliggjort. Det material som finns på bordet när ministerrådet fattar sina beslut skall också offentliggöras. Är statsrådet beredd att se till att det här sker och att tala om att vi ämnar göra detta enligt Daniel Tarschys förslag? Tala om det för medlemsstaterna i EU innan de tar ställning till vårt medlemskap!
Herr talman! Jag fäste mig vid en passus vid statsrådets anförande där hon sade att man inte vill ha något juridiskt bindande avtal med verkan i Sverige när det gäller offentlighetsprincipen. Då skulle det bli EG-rätt och då är det EG-domstolen som bestämmer. Detta är också ett erkännade av att det ytterst blir EG-domstolen som avgör hur det skall tolkas när det väl har blivit EG-rätt, även om vi själva beslutar om offentlighetsprincipen. Jag har en fråga om hur det blir med diarier över sekretessbelagda handlingar som vi får från EU, alltså sådana diarier som våra myndigheter för. EU har inga diarier. Kommer EU att tolerera att svenska myndigheter för diarier så att svenska journalister kan gå in och se att det finns ett antal handlingar och kanske också få motiveringar till varför de är hemligstämplade?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 Man skulle kunna fråga journalisten varifrån han har fått sina uppgifter. Om han däremot åker hem till Sverige skulle man inte ha rätt att ställa de frågorna. Här i Sverige gäller att man inte får försöka förmå en journalist att avslöja vilka källor han har, även när det gäller viss typ av sekretessbelagda handlingar. Jag ser att det kan finnas en risk för konflikt mellan hur EU:s institutioner ser på saken och hur vi ser på den. Detta skulle jag gärna vilja ha klarhet i. Kommer EU:s myndigheter att kunna begära att via den svenska regeringen ta reda på hur en sekretessbelagd handling har läckt ut från EU:s myndigheter? Mina två frågor rörde alltså dels diarier, dels svenska journalisters arbetsförhållanden i EU:s institutioner.
Herr talman! Statsrådet säger att det är fullkomligt kristallklart var vi står. Jag tycker inte att det är kristallklart var vi står, och jag tycker faktiskt att det aldrig har varit det. Det hela går inte ihop när man först säger att offentlighetsprincipen är en omistlig del av vår demokrati och sedan, då man ser hur det kommer att bli, säger -- t.ex. när det gäller utrikessekretessen -- att vi kommer att flytta över en mängd beslut. Detta kommer de facto att innebära att offentlighetsprincipens betydelse kommer att minska för det svenska samhället och för den svenska befolkningen. Jag tycker att man skall tala om detta, så att folk vet vad som gäller. Om EG-direktivet säger statsrådet att vi tillämpar vår egen lagstiftning och att vi inte behöver bry oss därför att det vår nationella lagstiftning som gäller på det här området -- alltså beträffande vad som är inom Sveriges gränser. Statsrådet är fullt medveten om det EG-direktiv som finns. Men statsrådet säger: Vi vet inte vad det blir av det. Det här är inte färdigt ännu. Om vi skall diskutera detta får vi diskutera existerande lagstiftning. Men här har man ju kommit så pass långt i sina tankegångar att man har arbetat med detta i flera omgångar i Europaparlamentet. Man har ju ställt sig bakom detta, och de ändringar som har gjorts har på intet sätt inneburit att offentlighetsprincipens krav har tillgodosetts från svensk sida. Fortfarande är det dock så att man väger den registrerades intressen mot allmänhetens intressen. Då väger den registrerades intressen tyngre. Det är det synsätt som gäller i medlemsländerna. Jag har inte sett att man kommer att ändra på det i det här fallet. Eftersom det är så pass stor risk för att nämnda ordning kommer att införas tycker jag att man skulle ha garderat sig. Hur ser statsrådet på riksdagens uttalande om att man inte överlåter någon beslutanderätt som väsentligt rubbar tryckfrihetsförordningen och vår offentlighetsprincip? Går t.ex. det här EG direktivet igenom kommer det, som jag ser saken, att bli en ordentlig rubbning av offentlighetsprincipen. Hur ser statsrådet på detta? Kan det som vi säger här i riksdagen användas som ett förbehåll? Vidare tycker jag att det är en märklig diskussion när man säger att det är domstolen som skall avgöra om vi skall få undantag. Men om EG-direktivet går igenom blir det ju domstolen som i alla fall kommer att avgöra hur det skall vara beträffande vår offentlighetsprincip.
Herr talman! Hans Göran Franck återger mina tidigare uttalanden felaktigt. Jag har nämligen aldrig talat om att vi syftar till att få ett förbehåll eller ett undantag. Vad jag har talat om -- det gäller i synnerhet det TCO-seminarium som Hans Göran Franck berörde -- är att vi skulle försöka få en bra markering, och det är just vad vi har fått. Bengt Hurtig ställde två frågor. Jag kan säga att vi kommer att fortsätta att föra diarier enligt vår egen lagstiftning. En svensk journalist som får ut handlingar från EU har ingen som helst skyldighet att svara vid efterfrågningar. EU har möjlighet att göra efterforskningar inom sina egna institutioner. Men man kan inte gå så långt att man påstår att svenska journalister skulle ha någon skyldighet att svara på sådana frågor. Så är det alltså inte. Jag vill alltså återigen framhålla att offentlighetsprincipen är en omistlig del av vårt politiska och kulturella arv. Detta har vi framhållit hela tiden under förhandlingarnas gång. Det kan inte ha undgått någon. Den här lagstiftningen tänker vi behålla. Just för att vi tänker behålla den oinskränkt och utan ens marginella förändringar har vi inte på något sätt förhandlat om den. Det som Hans Göran Franck väljer att tala om som förhandlingar var vanliga, konventionella, underhandskontakter som man tar när man avger deklarationer i internationella sammanhang. Det är inget konstigt med det. Så gör man allmänt. Vi har alltså avgivit den deklaration som vi ville avge. Sedan är det intet mera med det.

Herr talman! Det är på det viset att regeringen eftersträvade att få till stånd en gemensam deklaration med EU. Det finns det klara belägg för i ett uttalande av Göran Schäder, departementsråd på Justitiedepartementet. Vi riksdagsledamöter vet också på andra vägar att det var på det sättet. Vidare har regeringen presenterat ett antal mer eller mindre omöjliga förslag i den här riktningen. Här har det förts diskussioner om möjligheterna att få till stånd nämnda lösning. Men EU har klart sagt ifrån. Något sådant blir det inte. I stället är det en skyldighet för Sverige att följa de beslut som kan komma att fattas av EU i de här frågorna. Det gäller också de regler som är aktuella. Diarier kan inte föras om direktivet går igenom. Det är ett exempel på en situation som kan uppstå. Vidare hade regeringen diskussioner om att få till stånd en nordisk deklaration i de här frågorna. Men inte heller det lyckades man med. Man kan väl dessutom säga att det finns bättre uttalanden från andra håll än det som har uttalats från svensk sida. Statsrådet Reidunn Laurén försöker här säga att hon vid TCO-mötet enbart syftade till en markering. Men då måste väl berget ha fött en råtta. Den deklaration som nu är gjord är ju i praktiken inget annat än den deklaration som gjordes från början. Där fick dock genom statsrådet Laurén hela auditoriet ett klart intryck av att sådana förändringar skulle vidtas i förhandlingslinjen som tillgodosåg kritikernas krav. Det har man alls inte gjort. Därför kan jag på nytt fastslå att regeringen har misslyckats i sitt agerande både i EU för egen del och tillsammans med de nordiska länderna. Jag tycker att det här är en allvarlig fråga av det enkla skälet att det rör sig om en grundläggande demokratisk princip som det är ytterligt angeläget för oss att kunna vidmakthålla. Här hade det behövts ett klart undantag.

Herr talman! Det som Hans Göran Franck säger är alldeles riktigt, nämligen att det under ett stadium förekom diskussioner om att försöka åstadkomma en gemensam nordisk deklaration. Jag har också uttalat att jag tycker att det skulle ha varit bra. Men nu visar det sig att det inte gick att åstadkomma detta, därför att vi hade olika förutsättningar för denna deklaration. Ett skäl var att Sverige är det enda land som har meddelarfrihet. I en gemensam nordisk deklaration hade vi ändå varit tvungna att skilja ut Sverige i det här avseendet. Under de omständigheterna blev slutsatsen att det var bättre att de nordiska länderna avgav särskilda deklarationer. Jag kan inte alls hålla med Hans Göran Franck om att de andra länderna har bättre deklarationer än Sverige, tvärtom. Sverige har den längre gående deklarationen och den tydligare deklarationen. Jag har aldrig utlovat någonting annat än en bestämd markering när det gäller offentlighetsprincipen. Om Hans Göran Franck går tillbaka och läser vad som sades vid seminariet kommer han att kunna konstatera det.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi tar vara på den vilande resurs som de arbetslösa är. De arbetslösa i sig är inget problem. Problemet är faktiskt hur vi politiker, facket, m.fl. sköter arbetsmarknaden, hur vi ser till att sysselsättning kommer till stånd för både ungdomar och äldre. Den här interpellationen har kommit till stånd i samarbete med ett antal arbetslösa hemma i Västmanlands län. De arbetslösa hemma säger: Vi vill inte ha kontant arbetsmarknadsstöd eller akasseersättning. Vi vill ha ett arbete, så att vi kan göra rätt för oss. Det är en fin inställning. Mina arbetslösa vänner hemma i länet säger: Vi måste beredas möjlighet till meningsfull sysselsättning. Här får varken fack eller arbetsgivarsynpunkter sätta upp några som helst spärrar. Det är bättre att den arbetslöse inskolas parallellt med en som arbetar kvar än att han/hon stannar hemma och slår ihjäl tiden. Detta innebär samtidigt att företagen får dubbel kompetens. Det blir en mjukare övergång när någon slutar på arbetsplatsen eller när orderingången stiger, som den gör nu t.ex. Facit har vi alltså redan. Under dåliga tider ser man ingen ljusning någonstans. Nu råder det redan brist på kompetent arbetskraft, med övertidsuttag som följd och det bara ökar. Det är inget farligt med litet dåliga tider, bara man använder dem till att bygga upp kompetensen och arbeta för att möta de bättre tider som alltid har kommit efter det att det har varit dåliga tider.